Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min fråga. Men när man lyssnade till socialministerns uppläsning av svaret, fick man närmast en känsla av att svaret var ett uttryck för den obotfärdiges förhinder. En gång i tiden antogs denna lag, sedan lagförslaget — som det står i svaret — tillstyrkts av ett enigt socialförsäkringsutskott. Men när det nu uppstått en opinion och det visat sig förekomma felaktigheter vid lagens tillämpning, måste det hela rättas till. Detta vill socialministern dock inte vara med om. Under senare tid 'har det bland eleverna på AMU-centra överallt i landet rått ett utbrett missnöje med den nya arbetsskadeförsäkringen, som trädde i kraft den I juli i fjol. Den innebär väsentligt sämre försäkringsskydd än vad lagen om yrkesskadeförsäkring, som gällde fram till den 1 juli 1977, gav AMU-eleverna. Deras riksorganisation har uppvaktat regeringen för att få en ändring till stånd — socialministern tog emot tillsammans med en hel rad andra prominenta personer — dock utan något löfte om förbättrat försäkringsskydd. För att rikta allmänhetens uppmärksamhet på det här förhållandet, som jag menar är ocfterrättligt, beslöt man om en kort arbetsnedläggelse vid samtliga AMU-centra i landet. En omfattande namninsamling har också genomförts. AMU-eleverna tar mycket allvarligt på frågan. Tidigare hade eleverna vid AMU-centra samma försäkringsskydd som förvärvsarbetande på vanliga arbetsplatser, vilket innebär att alla skador på själva arbetsplatsen och skador vid olyckor under färd till och från arbetsplatsen täcktes av försäkringen. Detta skydd gäller inte längre. Till arbetsmarknadsutbildning söker sig i stor utsträckning personer som har fått sluta sina tidigare jobb på grund av arbetsbrist. När de hade anställning gav yrkesskadeförsäkringen helt arbetsskadeskydd, men så är det alltså inte längre på AMU-centret. Varför det är på det sättet kan eleverna inte förstå, och det begriper inte jag heller. Det verkar minst sagt underligt att eleverna i arbetsmarknadsutbildning, som tidigare måst kämpa hårt för att få ett utbildningsbidrag som någorlunda svarar mot levnadskostnaderna, nu också i viss utsträckning skall bli utstötta från den arbetsskadeförsäkring som gäller alla förvärvsarbetande, inte endast arbetstagare som fallet var tidigare. Också i andra avseenden är lagen bättre än förut, men för eleverna i arbetsmarknadsutbildning har situationen väsentligt försämrats. Den utredning som föregick förslaget om den nya arbetsskadeförsäkringen föreslog att AMU-elevernas försäkringsskydd skulle bibehållas som det var. Också arbetsmarknadsstyrelsen har uttalat sig för detta, och jag vill slutligen fråga socialministern: Är AMU-elevernas resor till och från arbetet mindre riskabla än förvärvsarbetandes resor? En person som i dag är AMU-elev kan ju tidigare ha haft ett arbete inom produktionen. Då var han arbetsskadeförsäkrad, men nu är han det inte. Och vidare: Varför skall försäkringsskyddet inte gälla vid den teoretiska utbildningen? Om vederbörande bryter ett ben eler skadar ryggen eller ett knä, får han stå risken själv.

Herr talman! Jag redogjorde nyss för orsaken till att de studerande inte längre har något arbetsskadeskydd vid färdolycksfall. Att den tidigare elevförsäkringen kunde gälla vid sådana olycksfall får ses mot bakgrund av att den gällde under alla utbildningsmoment på uppräknade skolor och kurser. Vissa elever hade således rätt till ersättning vid färdolycksfall medan andra inte hade det, och detta var inte rättvist. Risk för färdolycksfall är ju något som alla människor utsätts för i trafiken. och risken för de studerande är givetvis inte beroende av utbildningens art. I detta avscende har de studerandes intresse av skydd ansetts tillgodosett genom den allmänna försäkringen, som också gäller för alla andra som råkar ut för färdolycksfall utan samband med förvärvsarbete. Jag vill här också påminna om den allmänna rätten till trafikskadeersättning. Vidare vill jag erinra om att alla som täcks av studerandeförsäkringen i princip har samma skydd. Att inom arbetsskadeförsäkringen ge förmånligare skydd åt vissa elevgrupper är något som det finns betänkligheter emot. Förutom de svårigheter som ligger i att det finns en mängd olika utbildningar, så kan man fråga sig vilka urvalsprinciper som i så fall borde tillämpas. Bör t. cx. arbetsmarknadsskäl tillmätas särskild betydelse eller skall utbildningens art eller graden av samhällsnytta vara avgörande? Det är bl.a. dessa svårigheter som gjort att elevförsäkringen i stället har knytits till kursmoment med särskild skaderisk och gäller lika för alla.
Herr talman! Nu är det faktiskt så, herr socialminister, att AMU-elever efter den nya lagen fått ett sämre försäkringsskydd än gymnasie och " grundskoleelever. Kommunförbundet har tecknat en försäkring som omfattar alla elever i grundskola och gymnasium och som innebär att eleven är försäkrad både vid praktiska och teoretiska moment, vid studiebesök utanför skolorna och färd till och från skolan. Detta gäller inte eleverna vid AMU-center. Vissa AMU-center i landet har själva undersökt frågan och gått till Folksam och hört sig för om en kompletterande försäkring. Om allt vore så bra som socialministern här meddelar oss, skulle AMU-eleverna inte uppträda som de gör och försöka få en försäkring vid sidan om. AMU-eleverna själva hävdar att någon på departementet har svarat dem att om man skulle försäkra eleverna i den utsträckning det här är fråga om skulle det ställa sig alldeles för dyrt. Jag skulle gärna vilja att socialministern svarar på om detta stämmer. Grundtryggheten vid olycksfall och sjukdom för alla människor i samhället gäller naturligtvis också Wallenberg, men han behöver aldrig utnyttja den. I det här fallet är det som Anatole France på sin tid uttalade det: I Frankrike är det förbjudet att sova under broarna och tigga sig fram. Det hjälper inte AMU-cleverna, hur optimistisk socialministern än är. Herr talman! Jag har redovisat för Gustav Lorentzon vad som gäller i dag, Torsdagen den och jag har också redovisat motiven till de regler vi har. 9 mars 1978 Sedan vill jag återigen påpeka för Gustav Lorentzon att den allmänna försäkringen inte skall glömmas bort i sammanhanget. Om socialstyrelsens

Herr talman! De som studerar på AMU-center under tillämpning av 25 kronan är arbetsskadeskyddade, däremot inte de andra eleverna. I Kramfors finns exempel på företag som nu står på ruinens brant och haft möjlighet att skicka sin arbetskraft till AMU-center. Då gäller arbetsskadeförsäkringen för dessa, men inte för andra som är arbetslösa. Detta är en orättvisa, herr socialminister, det kommer man inte ifrån. Skall regeringen uppträda så här halsstarrigt finns inget annat alternativ än att fackföreningsrörelsen i landet får ta hand om frågan. Det finns många människor som i dag får sluta på jobbet men som varit skyddade genom arbetsskadeförsäkringen. De kommer till AMU-center, därför att de blivit arbetslösa. Det är inte något självförvållat. Och då står detta skydd inte till deras förfogande längre.

Herr talman! Inga Lantz har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att kommunerna I tid skall få socialstyrelsens anvisningar beträffande barnomsorgsplanen. Avsikten är att barnomsorgsplaneringen skall ha karaktären av rullande femårsplanering där planerna årligen revideras. Planeringen har nu pågått sedan år 1975. Detta innebär att planeringen i sina huvuddrag är väl känd av kommunerna. Förra året skedde dock en viss förändring av innehållet i anvisningarna för redovisningen samtidigt som planeringsperioden bättre anpassades till övrig kommunal långtidsplanering. Inför årets planeringsomgång har socialstyrelsen avvaktat huvuddelen av kommunernas under 1977 uppgjorda planer för att tillgodogöra sig erfarenheterna av dessa innan nya anvisningar ges ut om hur redovisningen av planerna skall ske. På grund härav samt som följd av att materialet kommer ut i en ny skriftserie som förlängt produktionstiden något kommer årets anvisningar att föreligga ca en 89 vecka senare än år 1977. Efter vad jag har inhämtat avser socialstyrelsen att fortsättningsvis sträva efter att anvisningarna föreligger i februari månad varje år.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret — fast det var inte bra! Redan i februari-mars startar kommunerna arbetet med den nya barnomsorgsplanen för den kommande femårsperioden. Nu gäller det alltså åren 1979-1983. Att man inte kan starta ännu tidigare beror på att man måste invänta de nya befolkningsprognoser som skall användas vid behovsberäkningarna. Vid sidan av att kommunernas tjänstemän arbetar med planen sker också löpande politiska ställningstaganden, och beslut fattas för att få den politiska förankringen. Att arbetet med planen börjar så tidigt på året beror på att socialstyrelsen har sagt, att planen skall beslutas av kommunernas sociala Herr talman!

Vad gör då socialstyrelsen, som är den centrala ansvariga myndigheten, för alt hjälpa och underlätta kommunernas arbete i detta avseende? Det heter nämligen att socialstyrelsen skall ge kommunerna anvisningar om hur kommunerna skall beräkna behovet av platser osv. Ja, förra året kom det inte några anvisningar förrän i slutet av april. Då var kommunerna redan klara med sin planer i beräkningsavseende, och då sade socialstyrelsen bara att kommunernna kunde använda 1975 års beräkning. För 1978 års arbete lovade socialstyrelsen att anvisningarna skulle vara ute i kommunerna under januari-februari, alltså just då kommunerna börjar sitt arbete med planen. Men ännu har inga anvisningar kommit. I det svar som jag nu har fått står det att årets anvisningar kommer att föreligga ca en vecka senare än år 1977 — då de kom i april. Det är ju ingen mening med att vi får några anvisningar alls ute i kommunerna, om det skall vara på det viset. Kan inte socialministern se till att anvisningarna kommer i så god tid att kommunerna kan använda sig av dem? Det är ju ingen idé att socialstyrelsen skickar ut anvisningarna i april, för då är arbetet med beräkningarna redan klart.

Herr talman! Jag har inte här tillgång till uppgifterna om när anvisningarna Om socialstyrelsens har kommit tidigare år, men jag skall undersöka om de uppgifter som Inga anvisningar för Lantz här har Jämnat är riktiga. den kommunala Sedan tror jag att det bara är ett fåtal kommuner som startar den nya barnomsorgen planeringsomgången så tidigt som Inga Lantz här gjorde gällande. Jag vill också tillägga att redan inför förra årets planeringsomgång angav socialstyrelsen i skrivelse till alla kommuner att ändringarna i anvisningarna endast skulle komma att medföra smärre justeringar, och de kommuner som ansåg sig ha ett tillfredsställande planeringsunderlag och önskade göra sin barnomsorgsplanering innan anvisningarna var klara kunde göra det med ledning av tidigare anvisningar. Detta gäller även för årets planeringsomgång. Så illa ställt är det alltså inte, Inga Lantz!
Herr talman! Tyvärr är det så illa ställt, och det är märkligt att en socialminister inte har tillgång till de här uppgifterna när han får en sådan här fråga. Vore jag socialminister skulle jag skaffa fram uppgifterna. Jag kan i alla fall tala om att mina uppgifter är riktiga och att kommunerna är tvungna att starta arbetet på den kommande barnomsorgsplanen så tidigt som man gör, eftersom socialstyrelsen sagt till om det. Man måste ju tänka på sådant som mark och budgetfrågor för att få planen något så när realistisk och genomförbar. " Jag hade hoppats att socialministern skulle påskynda socialstyrelsens arbete med anvisningarna, så att de åtminstone skulle kunna vara klara i mars, medan man fortfarande håller på med den här tekniska beräkningen. Sedan kan man i och för sig starkt betvivla värdet av socialstyrelsens anvisningar och även av planerna i övrigt. Jag anser att planerna bygger på ett mycket tvivelaktigt underlag. Siffrorna är gamla och beräkningsmodellerna bygger hela tiden på en tänkt behovssiffra, varefter man gör ett avdrag så att man kommer fram till något som kallas servicenivå. Beräkningsmodellerna är egentligen ointressanta, om vi nu skall diskutera just dem, och direkt missvisande när det gäller att räkna ut ett behov. Jag menar att det borde finnas bättre beräkningsmodeller, när man skall räkna fram behovet av barnomsorgsplatser ute i kommunerna. Antingen kan man utgå ifrån att alla barn skall ha plats på daghem eller också kan man se på köerna som här i Stockholm omfattar 16 000 barn. Det skulle vara mera förankrat i verkligheten. Men när det gäller frågan om anvisningarna är jag djupt besviken dels därför att socialministern inte kände till det här, dels därför att han inte vill medverka till att kommunerna får hjälp med att få ut anvisningarna, så att dessa kan användas ute i kommunerna.
Herr talman! Det är också viktigt, Inga Lantz, att se efter att det finns barn på alla de platser som står till förfogande. Sedan har jag fått den uppgiften att dessa anvisningar skall gå ut från socialstyrelsen den 15 mars.
Herr talman! Får jag fråga: Vad menar socialministern med att det inte finns barn till det fåtal platser som står till förfogande? Känner inte socialministern till den enorma kön i våra kommuner? Åtminstone det trodde jag att man skulle känna till som socialminister — de 16 000 barn som står i köi den här kommunen eller de 3 000 kanske 4 000 barn som köar i min egen kommun.
Herr talman! Jag kan ju hänvisa Inga Lantz till den diskussion som förts i Stockholms kommun. Av den har det framgått att det finns ett stort antal lediga platser. Men jag vet ju också att det finns köer.
Herr talman! Orsaken till att beläggningen inte uppgår till mer än 60—66 "., som är fallet också i min hemkommun, är ju en helt annan. Det beror inte på att folk inte vill ha plats på daghem, utan det har med sjukdomsfrånvaro att göra liksom med administration som man inte ansett sig ha råd att bygga ut så att den fungerar. Det blir då glapp mellan olika placeringar.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat om vilka typer av befattningar i krigsorganisationen som föranleder registrering som säkerhetsrisk och på vilket sätt innehavarna kan anses utnyttja befattningen så att det blir till fara för försvaret eller landets säkerhet. En viktig uppgift för säkerhetsskyddet inom statsförvaltningen är att vidta åtgärder i syfte att hindra att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt placeras I befattningar som är av betydelse för rikets säkerhet. För sådant ändamål får personalkontroll företas. Regler för hur denna kontroll skall gå till finns i personalkontrollkungörelsen. Med personalkontroll förstås enligt kungörelsen inhämtande av upplysningar ur det polisregister som förs vid säkerhetsavdelningen inom rikspolisstyrelsen. I registret får rikspolisstyrelsen anteckna uppgifter som behövs för den särskilda polisverksamheten. Personalkontroll får bara företas i fråga om den som innehar eller skall placeras i befattning som är av betydelse för rikets säkerhet. Sådana befattningar hänförs till skyddsklass. Det finns två skyddsklasser. Skyddsklass 1 omfattar befattningar som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet. Skyddsklass 2 omfattar övriga befattningar som är av betydelse för rikets säkerhet. Vilka befattningar som skall hänföras till skyddsklass 1 bestäms av regeringen. Överbefälhavaren bestämmer för försvarsmaktens del vilka befattningar som skall hänföras till skyddsklass 2. Av vad jag har sagt framgår att det finns vissa befattningar inom vår krigsorganisation som är av betydelse för rikets säkerhet. Det typiska för dessa befattningar är att de ger innehavaren av befattningen tillgång till uppgifter om eller inblick i verksamhet vars uppenbarande för främmande makt skulle vara till skada för vårt försvar. Det är därför nödvändigt att det sker en kontroll av pålitligheten hos de personer som placeras i sådana befattningar.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min fråga. Jag har ingen från försvarsministerns uppfattning avvikande mening när det gäller den första delen av svaret. Det är självklart att det är viktigt att vi har en säkerhetstjänst som kan hindra att personer, som inte är pålitliga, placeras på befattningar som är av betydelse för rikets säkerhet, som det heter. Vpk har flera gånger haft ullfälle att i motioner och i andra sammanhang föra fram kritik mot att den svenska säkerhetstjänsten präglas av en viss snedvridenhet som ofta drabbar personer i mycket underordnade befattningar medan personer som kanske vore mera farliga för rikets säkerhet många gånger går fria. Det är den tunga kritik som vi har att rikta mot säkerhetstjänsten, och den kritiken kvarstår givetvis. | Det fall som förorsakat min fråga gäller en vanlig värnpliktig, kanske korpral eller furir, som har fråntagits sin krigsbefattning därför att man, förmodligen efter klassning i skyddsklass 2, har ansett att han skulle kunna utnyttja denna befattning felaktigt. Soldaten hade en befauning inom artilleriet, där han tog emot uppgifter från eldledare och vidarebefordrade dem till batteriplatser. Man har alltså bedömt att han genom de insikter han skulle kunna få i detta arbete skulle vara farlig, och han har åtminstone t. v. fråntagits krigsplaceringsbefattningen över huvud taget. Det kan inte hjälpas att de uppgifter man får del av i detta fall sprider ett visst löjets skimmer över klassningsverksamheten. Man kontrollerar alltså i detta fall en ung pojke, som gjon visst arbete i värnpliktsrörelsen under sin värnpliktstid, som arbetat fackligt —- det kan inte gärna vara något som diskvalificerar honom i detta sammanhang - och som arbetat aktivt i Föreningen Folket i Bild kulturfront, dvs. för ett organ som anses vara en vänstertidskrift. Det är det enda han känner till som han tror skulle kunna diskvalificera honom i detta fall. Jag vill fråga försvarsministern: Vad kan den här gossen i sin eldledarbe I fattning i stabstältet åsamka Sveriges försvar för skada, och hur skall han kunna använda de uppgifter han där får, så att rikets säkerhet sätts i fara?
Herr talman! Jag vill bara ytterligare förklara för herr Söderqvist att detta inte är rätta tillfället att gå in på ett enskilt fall. Sådana skall vi inte diskutera här i kammaren, vilka frågor det än gäller. Jag delar herr Söderqvists förmodan att det rör sig om en befattning i skyddsklass 2, och den befattningen är som sådan en gång klassad. I och med att befattningen är klassad blir personkontrollen en ren rutinåtgärd. Det tas alltså inte initiativ till kontroll av en person därför att denne, som i detta fall, har bedrivit viss verksamhet. Han har således blivit placerad i en klassad krigsbefattning, och då har det tydligen framkommit vissa uppgifter, som jag inte haft anledning att undersöka närmare. Det är över huvud taget inte försvarsdepartementets sak att göra det. Jag ber också att få hänvisa till att chefen för justitiedepartementet i nästa vecka svarar på en annan interpellation. Justitiedepartementet har ansvaret för lagtillämpningen i de här frågorna. Hur sedan tillämpningen sker i praktiken är försvarsmyndigheternas sak, och där har även jag som försvarsminister ett ansvar.
Herr talman! Självklart får aktuella fall inte tas upp. Ändock är det så att generella fall som sätts under diskussion ofta initieras av aktuella enskilda fall, och det kan då vara lämpligt att ta upp litet grand av det också. Självklart har inte heller försvarsministern eller försvarsdepartementet någonting med den juridiska sidan av saken att göra, och försvarsministern antyder att den kommer att tas upp vid besvarandet av en interpellation från en av mina partikamrater. Vi kan gärna för mig hålla oss ett litet tag till det här om klassningen till skyddsklass 2. Sett ur rent allmänna synpunkter tycker jag att det drar ett visst löjets skimmer över säkerhetstjänsten på den militära sidan när man klassar befattningar som en signalist i låg befattning som om han skulle kunna få sådana uppgifter att han utgjorde fara för rikets försvar. Det finns — anser jag — viktigare och kanske mycket större uppgifter att kontrollera, registrera och följa upp än att lägga ned arbete på dessa låga befattningar. Det må så vara att det är ren rutin och att det blir personundersökning utan att några speciella initiativ tas, men det verkar ändå ganska övermaga att kontrollera enskilda meniga soldater eller personer i mycket låga befälsbefattningar och sedan på grund av vidtagna kontrollåtgärder flytta ut dem ifrån den krigsbefattning de har. Jag tycker att säkerhetstjänsten skulle ha viktigare saker att syssla med.
Herr talman! Jag ber att få upplysa herr Söderqvist om att det inte är befattningens höjd, om jag får använda det uttrycket, som avgör huruvida den klassas i skyddsklass eller inte. Det är fråga om känsligheten i den bedrivna verksamheten inom den organisation där befattningen finns. För centrala staber kan det faktiskt behövas personalkontroll även för signalister därför att de kommer i kontakt med mycket känsligt material. Det är lika naturligt och lika vanligt förekommande att man kontrollerar meniga värnpliktiga som att man kontrollerar dem som har befattningar på högre plan. Det är inte alls något slags diskriminering av en viss grupp, utan alla behandlas lika.

Herr talman! Det som försvarsministern säger är självklart. Försvarsministern behöver inte upplysa mig om att signalister, stabsbiträden eHer andra som tjänstgör i högre staber måste underkastas säkerhetskontroll om de sysslar med kryptering eller sådana saker. Men här var det alltså fråga om en typisk befattning mer på så att säga trupplan. Organisationen med den här eldledarbefattningen kan inte gärna betraktas så att man där kommer över några hemliga uppgifter. Om vi ser till stabsorganisationen, så vet vi mycket väl att de avdelningar i en stab som verkligen sysslar med hemliga uppgifter är strängt avskärmade och mycket väl kontroilerade i förhållande till andra delar som kanske finns i: samma stabsorganisation. Frågan gäller den här klassningen i skyddsklass som pekar ut befattningar som Över huvud taget inte skulle behöva göras till föremål för kontroll. Och dessutom tillkommer de andra förhållanden som vi får tillfälle att ta upp och debattera i annat sammanhang.

Herr talman! Nils Berndtson har frågat mig om pressuppgifterna rörande flygplanet JA 90 är riktiga och hur jag i så fall anser att denna planering påverkar möjligheterna till civila produktionsalternativ vid Saab-Scania i Linköping.

Herr talman! Jag hade knappast väntat mig att försvarsministern skulle bekräfta pressuppgifterna om att en planering pågår för ett nytt stridsflygplan för 1990-talet. Under normala förhållanden skulle oron kunna skingras genom att uppgifterna dementeras från det ansvariga statsrådet. Jag skulle då ha kunnat tacka för svaret och sagt: Det var ju bra att ingen sådan planering pågår. Tackar gör jag, men jag är nu inte övertygad. Talet om studier och om vad som skall ersätta nuvarande flygplan kan dölja mycket långtgående planer. Det finns dock en historia beträffande den militära flygplanstillverkningen. Jag syftar på Viggenplanets tillkomst. Hur länge pågick förberedelserna av detta plan innan det nådde offentligheten eller riksdagen? Första gången projektet nämndes vid namn för riksdagen var 1963, men då var hela projektet mycket långt avancerat. Försvarsministern måste begripa att det mot denna bakgrund råder misstro mot militärledningens planer. En tidning beklagade häromdagen att jag skulle ta försvarsministerns och riksdagens tid i anspråk med den här frågestunden. Till det kan man säga att om riksdagen fått en riktig redovisning av Viggenprojektet i slutet av 1950 talet och början av 1960-talet hade kanske åtskilliga miljarder sparats. Det kan alltså vara väl använd tid. Vi kanske rent av hade haft utarbetade planer för civil produktion vid Saab-Scania i stället för som nu hot om arbetslöshet. Hela tiden finns det huvudproblem som jag tagit upp med i bilden men som försvarsministern bara snuddar vid i sitt svar. Om forskning och utveckling - eller studier eller vad man än kallar det — inriktas på att ett nytt flygplan skall vara påbörjat innan det gamla sluttillverkats, då minskar ju både möjligheterna och motivationen för att satsa på civila alternativ. Det kan väl inte vara så svårt att förstå att arbetare och tjänstemän vid Saab Scania upplever sin situation som mycket otrygg. Varje diskussion om minskning av militärutgifterna omräknas i hur många som skall bli utan jobb — därför att företagsledningen och statsmakterna vägrat att göra en ordentlig satsning på annan produktion än militärplan. Det kan inte vara så svårt att begripa att det råder osäkerhet i en kommun där var femte förvärvsarbetande går till någon form av militär verksamhet. Vi måste få en ordentlig satsning på civil produktion i Linköping. Det är det vi behöver och inte planer på nya flygplan under 1990-talet!

Herr talman! Herr Berndtson menar att jag skulle ha dementerat dessa uppgifter. Ja, det har jag gjort. Jag har ju upplyst Nils Berndtson och kammarens ledamöter i övrigt om att det inte pågår någon som helst planering av ett plan JA 90. Herr Berndtson hänvisar i sin fråga till pressuppgifter. Jäg har tittat i dessa. Det är den herr Berndtson närstående tidningen Ny Dag som återgivit dem och som dessutom har en bild på det omtalade flygplanet JA 90 publicerad den 8 mars 1978. Jag måste säga att det är mycket framsynt. Det visar sig vid en närmare granskning av denna modell att den helt och hållet tycks överensstämma med — jag har här bildmaterial som jag tyvärr inte kan visa, men herr Berndtson kan ju ta del av det senare — MRCA Tornado, det attackplan som för närvarande produceras av Italien, Västtyskland och England. Planet i Ny Dag har visserligen försetts med svenska nationalitetsbeteckningar, men jag skulle vilja ge herr Berndtson rekommendationen att han när han läser sådana här tidningsuppgifter och framför allt när han ser på bilder göra detta med viss kriik, även om det råkar vara i en tidning som tydligen är herr Berndtson mycket närstående. I dag försiggår ingen som helst projektering av ett nytt svenskt jaktplan. Däremot är det försvarsmaktens och militärledningens skyldighet att i sin planering försöka bedöma vilka egenskaper vi skall ha i det svenska luftförsvarssystemet kring år 2000. Inga som helst uppgifter finns i dag utlagda vid Saab-Scania i det avseendet. Herr Berndtson tycks över huvud taget vilja skapa misstro mot försvarsledningen i detta land, och i så fall verkar inte ens en förvrängning vara ett otillåtet vapen. Vi kan ha en debatt om dessa frågor, men vi bör hålla oss till relevanta fakta.

Herr talman! Jag har faktiskt inte närmare diskuterat vare sig ifrågavarande tidningsartikel eller de illustrationer som har funnits. Jag har ställt en klar fråga om en sådan planering pågår och i så fall hur denna påverkar möjligheterna till civil produktion. Jag tycker inte att försvarsministern skall försöka smita undan den frågeställningen. Det är en huvudfråga för de anställda vid Saab-Scania i Linköping. Det är huvudfrågan för Linköpings kommun, om det skall fortsätta med en så otrygg sysselsättning som f. n. Nu har försvarsministern förnekat att det finns några sådana planer, men mot bakgrunden av hemlighetsmakeriet kring Viggenprojektet har jag tillåtit mig att sc kritiskt på både försvarsministerns besked och dementierna från Saab-Scania. Nu står försvarsministerns förnekande av uppgifterna i riksdagens protokoll inom kort, och detta kan vara av betydelse i en framtid. Om de var riktiga eller inte får framtiden utvisa. Men det allvarligaste i hela denna fråga är enligt min mening att när det gäller övergång till civil produktion står Om planerna på ett nytt svenskt stridsflygplan för 1990-talet Om planerna på ett nytt svenskt : stridsflygplan för 1990-talet regeringen i dag lika tomhänt som tidigare. Den frågan vill cmellertid försvarsministern inte ägna någon uppmärksamhet. Det är nog nödvändigt att kraven på en civil produktion förstärks, om de anställda vid Saab-Scania skall kunna känna någon trygghet i anställningen.
Herr talman! Herr Berndtson kunde redan av mitt ursprungliga svar på hans fråga utläsa att det inte förekommer någon plancring av ett nytt svenskt flygplan. Att inom försvaret ha en planering angående vilxet slags flygplanssystem som kommer att behövas är, som jag sade tidigare, en klar skyldighet. Däremot är ingenting sagt om huruvida ett sådant flygplan skall produceras inom landet eller köpas utifrån.

Herr talman! Om jag tolkar försvarsministerns senaste inlägg rätt så innebär det väl egentligen att det pågår en planering men att försvarsministern inte vill beteckna den JA 90. Något är det ju som man håller på att planera och som skall ersätta nuvarande flygplantyper. Vad jag har varnat för är en ny Viggenaffär, som riksdagen får ta ställning till först när den har avancerat mycket långt. Sedan slår jag inte in några öppna dörrar när det gäller civil alternativpro-. duktion, för man har verkligen ingenting gjort i den vägen. Jag vill erinra om att vi i en riksdagsmotion har citerat FN-rapporten som talar om att på kort sikt skulle övergångens smidighet i samband med avrustning till stor del bero på regeringarnas förmåga att förutse de typer av problem som kan uppstå och på förberedelsernas lämplighet. Om det är den sittande regeringens mening som försvarsministern ger uttryck för måste jag säga att förhoppningarna på den här regeringens förmåga att förutse de typer av problem som kan uppstå tydligen inte får ställas särskilt högt. Det är heller inte mycket som man har att redovisa när det gäller förberedelsernas lämplighet. Det finns tydligen inga förberedelser för en smidig övergång till en civil produktion.

Herr talman! Vi skall nu börja behandlingen av kapitalbudgeten inom kommunikationsdepartementet. Det är ett omfattande material som berör stora delar av vårt samhällsliv. När den här debatten avslutats skall riksdagen ta ställning till investeringsbelopp på sammanlagt 2 122 000 000 kr. De här frågorna har av naturliga skäl tilldragit sig ett stort intresse bland riksdagens ledamöter, och i anslutning till förslaget i budgetpropositionen när det gäller kapitalbudgeten inom kommunikationsdepartementets verksamhetsområde har inte mindre än 26 motioner väckts. Detta är, herr talman, i och för sig inte förvånansvärt, ty det vi nu skall ta ställning till är frågor som i mycket stor utsträckning berör människornas vardag. Det gäller investeringar i postverket och vilken postservice vi skall få i framtiden, det gäller televerket och dess investeringar och inte minst SJ och dess framtida möjligheter att tillfredsställa människornas behov av och önskemål om en god kollektivtrafikservice. Vidare gäller det luftfartsverket, statens vägverk och sjöfartsverket. Alla de här samhällsområdena är av stor vikt för vårt lands medborgare, och det är väl därför naturligt att riksdagens ledamöter ägnar frågorna stort intresse. Det finns naturligtvis också andra förklaringar till att man ägnar investeringsverksamheten speciellt stor uppmärksamhet i en situation då näringslivets investeringsförmåga sviktar. I dag kännetecknas ju industrins läge av en rad allvarliga problem. Industriproduktionen kommer under 1978 att minska för det fjärde året i följd. Produktionen kommer att ligga ca 7 96 lägre än 1974. Under de senaste åren har sysselsättningen inom industrin minskat kraftigt. Enbart under 1977 och 1978 beräknas antalet arbeten inom industrin minska med 70000. Det allvarligaste är emellertid att våra industriinvesteringar under 1977 och 1978 beräknas minska med 30 4. Det innebär att industrins investeringsnivå kommer att hamna på ungefär 1970 års nivå. Förklaringen till detta ligger naturligtvis till stor del i den svaga internationella konjunkturutvecklingen och i de speciella strukturproblem som ett antal branscher har i vårt land. Men en stor del av denna utveckling med den minskade investeringsbenägenheten inom vårt näringsliv är naturligtvis också en följd av den ekonomiska politik som f. n. bedrivs i vårt land. Vi har från socialdemokratiskt håll i motioner på näringspolitikens och på arbetsmarknadspolitikens områden anvisat en annan ekonomisk politik. Vi anser att det är angeläget att man i ett sådant här ekonomiskt läge stimulerar investeringsverksamheten. Industrin är för sin utveckling i hög grad beroende av samhällsinsatser på olika områden. Genom den socialdemokratiska politiken, som vi hade möjlighet att föra i vårt land under ett antal decennier, skedde en målmedveten satsning på den offentliga sektorn. Vi har i vårt land uppnått en hög nivå på samhällsservicen vad gäller utbildning, kommunikationer, energiförsörjning, bostadsförsörjning osv. Vi måste emellertid gå vidare, och speciellt i det läge som vi f.n. befinner oss i är det utomordentligt viktigt att den offentliga sektorn blir en motor i investeringsverksamheten. Det är därför vi från socialdemokratiskt håll i motioner i riksdagen har hävdat, att det nu är angeläget att få i gång maskineriet. Då är det också viktigt att vi ser till att öka investeringsbenägenheten på det allmänna kommunikationsområdet. Det är av stor betydelse att vi bygger ut järnvägen och televerket, för järnvägens och för televerkets skull, men indirekt har dessa satsningar också stor betydelse för industrins framtida utveckling. Vi hävdar alltså ått det i en period då de privata investeringarna viker självfallet är av stor betydelse att utnyttja resursutrymmet för att tidigarelägga statliga investeringar. Det innebär dels att investeringsutrymmet längre fram kan frigöras, dels ett välkommet tillskott till efterfrågan på investeringsvaror. Enligt den preliminära nationalbudgeten, som har presenterats av ekonomiministern och budgetministern, beräknas de statliga affärsverkens investeringar komma att minska med 4 96 under 1978. Detta tycker vi på socialdemokratiskt håll är otillfredsställande, och mot denna bakgrund har vi i motioner och i reservationer vid trafikutskottets betänkande nr 12 krävt att ytterligare åtgärder skall sättas in för att tidigarelägga produktiva investeringar i de statliga affärsverken. I reservationen 1 vid utskottets betänkande har vi följt upp vår motion, där vi har krävt att ytterligare investeringsmedel skall ställas till televerkets förfogande. Vi menar att en ytterligare satsning på televerkets investeringar är ytterst välmotiverad. Det gäller främst investeringar i fastigheter och byggnader, nämligen arbetscentraler, förråd, verkstäder och andra byggnader. Regeringens budgetförslag innebär en senareläggning av byggnadsprojekt som televerket i sin anslagsframställning har redovisat med byggstart budgetåret 1978/79. Vi menar att en sådan senareläggning av produktiva investeringar i den ekonomiska situation som vi nu befinner oss i är felaktig. Dessa arbeten bör enligt vårt förmenande komma till stånd så snabbt som möjligt. Vi har därför förordat att investeringsanslaget för televerket skall räknas upp med 65 miljoner utöver regeringens förslag. Det är det vi för fram i reservationen 1. Jag yrkar därmed, herr talman, bifall till reservationen 1. Vi har också anfört att i den nu rådande ekonomiska situationen och med hänsyn till det behov som föreligger för statens järnvägar ytterligare 175 miljoner bör anvisas till statens järnvägar för att möjliggöra en effektivisering och modernisering av dess verksamhet. En förstärkning av kapaciteten bör också uppnås framför allt för persontrafiken. Därför bör arbetena med ett dubbelspår på sträckan Älvsjö-Flemingsberg sättas i gång snarast. Även projektering av dubbelspårets fortsättning till Järna är enligt vår mening en angelägen uppgift. Förbättringar av spårkapaciteten för pendeltrafiken i Göteborgsoch Malmöområdena är andra angelägna önskemål. I den rådande situationen, med en klar nedgång i malmbrytningen och därför lägre trafik på malmbanan, bör man också se till att rusta upp denna bana. I reservationen 2 har vi yrkat på att statens järnvägar skall få ytterligare 175 milj.kr. för att bl.a. genomföra dessa angelägna investeringar. I samband med behandlingen av frågan om investeringsramarna för statens järnvägar hade utskottet möjlighet att diskutera frågan med representanter för de parter som gemensamt har att svara för pendeltågstrafikens utformning och omfattning i Stockholmsområdet. Därvid fick vi klart besked av de representanter för statens järnvägar som var närvarande i utskottet att man mycket snabbt kan sätta i gång med arbetena med ett dubbelspår på sträckan Älvsjö-Flemingsberg. Man talade också om för oss i utskottet att under en femårsperiod skulle en sådan utbyggnad ge arbete åt ca 600 personer per år. Det konstaterades också att en mycket stor del av de arbetena är lämpliga att utföras som beredskapsarbete. Man hävdade att lågt räknat ca 300 personer per år skulle kunna sysselsättas på detta sätt. Här kan vi, herr talman, tillgodose ett ytterst angeläget investeringsbehov för att förbättra möjligheterna för trafiken i Storstockholmsområdet, öka säkerheten, öka framkomligheten för fjärrtrafiken osv. Bara det är ett skäl för att öka investeringsmedlen till statens järnvägar. Men i det läget tillkommer också — när vi har utomordentligt svåra sysselsättningsproblem, inte minst inom byggsektorn — att vi genom att anvisa dessa medel bara här i Stockholmsområdet kan skapa 600 jobb per år under en femårsperiod. Det finns sålunda motiveringar från såväl rent kommunikationsmässiga som arbetsmarknadspolitiska utgångspunkter att tillstyrka den socialdemokratiska motionen. Jag vill därför uppmana kammarens ledamöter att närmare studera reservationen 2 vid trafikutskottets betänkande, innan de tar ställning i den kommande voteringen. Herr talman! I höstas diskuterade riksdagen, jag vet inte för vilken gång i ordningen, Brommaproblematiken. Riksdagen beslutade att inrikesflyget på Bromma skall flyttas ut till Arlanda därför att flygverksamhet under nuvarande förhållanden, av miljöskäl m.m., inte kan bedrivas på Bromma. Vi har på socialdemokratisk sida hävdat att det aldrig kan bli aktuellt med någon återflyttning av inrikesflyget till Bromma. Även om vi här i riksdagen skulle hävda att vi skulle vilja att inrikesflyget flyttade tillbaka, är det nämligen ändå Stockholms kommun och Stockholms läns landsting som har det yttersta ansvaret i denna fråga. Dessa parter har hävdat att man av miljöskäl — bullerstörningar och annat — inte kan ha en flygverksamhet av denna omfattning i centrala Stockholm. Därför tycker vi det är fel att i det här skedet uppdra åt luftfartsverket att sätta i gång ett planeringsoch projekteringsarbete för ombyggnad av Bromma flygplats för en återflyttning av inrikesflyget från Arlanda till Bromma. Vi yrkar alltså avslag på detta och vill att riksdagen i en skrivelse till regeringen skall begära att några dispositionsoch utbyggnadsplaner för Bromma inte skall utarbetas. Om vårt krav bifalls finns det anledning att räkna upp inkomstsidan av årets budget med 1 milj.kr., eftersom 1 milj.kr. har reserverats för det arbetet. Jag yrkar i anledning av vad jag nu har sagt bifall till reservationen 3. Till utskottsbetänkandet är slutligen, herr talman, fogad en fjärde reservation, som gäller vägverket. Vägverket får i årets budgetproposition ett anslag på i runt tal 3 800 milj.kr. Den alldeles övervägande delen av dessa pengar faller på driftbudgeten, medan bara en liten del — ungefär 100-110 milj.kr. — faller på kapitalbudgeten, som vi nu diskuterar, och det avser den s.k. förrådsfonden. Förrådsfonden är huvudsakligen en fond från vilken vägverket skall kunna ta pengar för att köpa sina maskiner och fordon. Vi tycker att det principiellt sett är fel att ett verk som får ett medelstillskott på i det närmaste 4 miljarder kronor inte självt skall kunna få avgöra om det skall köpa en lastbil eller om det skall tvingas att hyra in den. Förra året krävdes från den socialdemokratiska sidan att just den del av fonden skulle avskaffas som har med detta att göra och att bara en fastighetsfond skulle finnas kvar. Det ville den borgerliga majoriteten då inte tillstyrka, utan man sade i stället i betänkandet: Ni har rätt, ni socialdemokrater. Detta är principiellt felaktigt. Den borgerliga majoriteten förutsatte då att man skulle klara det till nästa år — då skulle fonden vara avskaffad. Men det har ju inte blivit så, trots att utskottets dåvarande talesman, herr Persson i Heden, här i talarstolen klart sade: Herr Hugosson behöver inte vara orolig. Nästa år har vi avskaffat förrådsfonden! Så har alltså inte blivit fallet, utan förrådsfonden finns fortfarande kvar. Nu hävdar man att fonden med anledning av den proposition som riksdagen behandlade förra året och som gäller budgettekniken så småningom skall försvinna. Detta kan, herr talman, ske tidigast 1979 80. Jag vill därför fråga herr kommunikationsministern, som nu är i kammaren: Kan vi vänta oss att förrådsfonden är avskaffad till nästa budgetår? Det är nu en principiellt felaktig uppläggning, och denna principiellt felaktiga uppläggning innebär kostnadsfördyringar för vägverket. Vägverket räknar med ökade kostnader på ungefär 5 96 på sina fordon, som måste leasas eller hyras in, och fonden är dessutom till stort besvär vid planeringen inom vägverket. Jag förutsätter att utskottets centerpartistiske ledamot herr Persson i Heden har samma uppfattning som jag i detta fall, eftersom vi tillsammans i vägverkets styrelse under tre års tid har krävt att detta problem skall lösas. Jag väntar mig alltså att vi får ett svar på den här frågan. Men eftersom vi tycker att nuvarande konstruktion är felaktig har vi reserverat oss, och jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservationen 4 vid utskottets betänkande.

Herr talman! Jag kan instämma i vad Kurt Hugosson sade i början av sitt anförande, nämligen hur betydelsefullt det är att man under de här kärva tiderna satsar ordentligt på bl.a. den kollektiva trafiken. Men jag tror att det är felaktigt att säga att bara för att det nu är kärva tider måste vi pumpa in medel på den offentliga sektorn, bl.a. statens järnvägar. Det är enligt min mening mycket viktigt att man samtidigt har klart för sig hur trafikplaneringen skall se ut. I motionen 1228 tar jag upp frågan om ökat anslag för upprustning av inlandsbanan. Detta är som bekant inget nytt ämne; frågan har varit uppe i den här kammaren ett flertal gånger. Det var efter ett riksdagsbeslut 1974 — om jag minns rätt — som riksdagen beslutade att inlandsbanan skulle rustas upp. För budgetåret 1976/77 beslutade regeringen att 11 milj.kr. skulle användas för detta ändamål. För 1977 79 skall 11 milj.kr. användas för fortsatta arbeten på inlandsbanan. Jag vet inte riktigt på vilket sätt det här beslutet har tillkommit. Av summans storlek kan man få uppfattningen att beslutet tillkommit enbart för att lugna en växande opinion i Norrland. Jag bygger detta påstående på att enligt SJ:s beräkningar kostar hela arbetet med upprustning av inlandsbanan 1 200 milj.kr. med 1978/79 års kostnadsnivå. Det skulle alltså ta i runt tal 100 år innan banan skulle vara färdig. En alltmer växande opinion kräver att hela trafikpolitiken radikalt skall läggas om, att det skall bli ett slut på den kluvna och obestämda trafikplanering som nu pågår. Det är en trafikplanering som tillkommit efter 1963 års omdiskuterade trafikbeslut. Vad som pågått och pågår är tillämpningen av den gamla klassiska metoden att härska och söndra. Man drar in på ett område. Protesterna växer, och så slänger man in ett projekt på ett annat område. Så blir det lugnt ett tag, tills nästa försämring av järnvägstrafiken signaleras. Inlandsbanan är ett exempel på den tidigare och den nuvarande regeringens opportunistiska trafikpolitik. Nu har det signalerats att det eventuellt i slutet på det här året skall komma en samlad trafikpolitisk proposition. Såvitt jag förstår måste den innehålla sådana förslag att det vid bedömning av SJ och den spårbundna trafiken läggs in en total samhällsekonomisk avvägning och inte snäva privatkapitalistiska värderingar. I detta sammanhang måste naturligtvis också en grundlig bedömning av inlandsbanans framtid göras. En sådan bedömning är ju vad som saknasi dag. De frågeställningar som då måste klaras ut är: Skall hela bandelen finnas kvar? Kan man tänka sig att vissa sträckor skall trafikeras med buss? Hur snabbt skall inlandsbanans upprustning ske osv.? För min egen del kan jag inte komma till mer än en slutsats, nämligen den att inlandsbanan skall bevaras och rustas upp i snabb takt. Jag bygger detta ställningstagande på uttalanden från berörda kommuner, landsting, länsstyrelser och opinionsgrupper, som utförligt argumenterat och framhållit inlandsbanans betydelse för sysselsättningen, näringspolitiken och turismen. Riksdagen har som bekant också uttalat sig för allt detta, låt vara att det varit betingat av andra skäl än just bevarandet av inlandsbanan. Men så länge man inte talat ur skägget utgår jag ifrån att inlandsbanan skall bevaras, och då bör man också anslå tillräckligt med medel för upprustningsarbetet. I stället för 11 milj.kr. har jag föreslagit 23 milj.kr. per år. Nu kan man visserligen säga som utskottet gjorde förra året, att ”SJ med tillämpning av gällande anslagsregler på förevarande område och inom ramen för den totala medelsförbrukningen — kan disponera ytterligare medel för ändamålet därest så skulle finnas önskvärt eller lämpligt”. Men efter vad jag kan förstå skulle detta inkräkta på andra angelägna projekt. Därför bör riksdagen bevilja de 22 miljoner ytterligare som jag begärt för upprustning av inlandsbanan utöver den totala medelsförbrukningen. Jag yrkar bifall till motionen 1228. Utskottet försöker göra gällande att de nya vagnarna förbättrats för resenärerna i olika avseenden. Jag måste fråga utskottets talesman: I vilka avseenden har motorvagnen Y 1, som beställts hos italienska Fiatverken, förbättrats komfortmässigt? Som vi vet skall denna motorvagn trafikera långa sträckor i Norrland — upp till 70 mil. Vi vet också att den skall vara i trafik en bit in på 2000-talet. Utrymmena i den här motorvagnen är så snålt tilltagna att resenärer som sitter mitt emot varandra tvingas sitta med ben och knän inflätade i varandra. Resgodsutrymmet är ytterst snålt tilltaget. Vem vill åka mer än en gång i flera timmar på detta sätt? För rullstolsbundna finns dessutom inga möjligheter alls att åka i dessa vagnar. När det gäller personvagnen R 8, som f. ö. diskuterades ganska ingående här i kammaren i november 1977, har visserligen vissa justeringar företagits, men kritiken mot vagnen kvarstår alltjämt. Allt tal om en attraktivare kollektivtrafik, allt tal om ett handikappvänligare samhälle, förblir tomt prat så länge man i praktisk handling inte lever upp till de vackra parollerna. Anmärkningsvärt är att utskottet och särskilt den socialdemokratiska delen inte har ett ord att säga om dessa två vagnar som jag nu berört. I november månad var följande riksdagsledamöter upprörda över personvagnens konstruktion: Börje Nilsson, Lars Henrikson, Margot Håkansson och Rolf Sellgren. Var står ni i dag? Vissa förbättringar har vidtagits, som jag redan sagt, men inga med tanke på de handikappade. Om det nu är smått om resurser, vilket ju alla politiker talar om i dag, borde ju i rimlighetens namn vagnarna redan nu konstrueras så att de inte längre fram behöver ändras med ytterligare kostnader som följd. Här slängs miljardbelopp ut till storfinansen, som i sin tur för miljardbelopp ut ur landet. Däremot är det tydligen helt i sin ordning att anslå pengar till bättre trafikmedel på ett sådant sätt att snålheten bedrar visheten. Det finns ännu tid att ändra på detta. Riksdagen kan fortfarande besluta om att motoroch personvagnarna skall ändras så att de kan erbjuda en acceptabel komfort samt att de möjliggör för rullstolsbundna att färdas utan något hinder. Jag yrkar bifall till motionen 1608. Motionerna 298 och 1217 berör en viktig fråga, nämligen SJ:s verkstad i Bollnäs. Motionärerna begär att verkstaden skall utvecklas till att pröva olika former av produktutveckling. Alla förutsättningar finns för detta. Verkstaden har olika avdelningar, bl.a. mekanisk verkstad, truckverkstad, plåtslageri, smedja samt fjäderverkstad. Det finns dessutom en yrkesskicklig arbetarkår. Vad som nu håller på att ske är en successiv avveckling. Man har redan reducerat antalet anställda ganska kraftigt. Såväl för Bollnäs kommun som för Gävleborgs län innebär detta ytterligare problem sysselsättningsmässigt. Med tanke på vad jag sagt tidigare om miljardbelopp till storfinansen borde det inte vara orimligt att pröva de i motionerna föreslagna åtgärderna.

Att han sedan avger ett särskilt yttrande förbättrar inte på något sätt hans handlande i utskottet. Herr talman! Till sist vill jag i likhet med tidigare talare från vpk protestera mot det odemokratiska förhållandet att vpk:s ledamöter är berövade möjligheterna att delta i utskottsarbetet. Jag är suppleant i trafikutskottet, och jag har ingen yttranderätt, ingen förslagsrätt. Jag är alltså belagd med munkavle när jag inträder i utskottet. Hade inte det här odemokratiska förhållandet rått, som de tre borgerliga partierna och socialdemokraterna har åstadkommit, skulle jag naturligtvis på ett bättre sätt kunnat utveckla våra förslag i utskottet. Detta gäller inte bara trafikutskottet. Även andra utskott viftar på ett ytterst skandalöst sätt undan motionerna utan ett ord — som t.ex. i går när vi diskuterade kulturfrågor. Jag har här framfört exempel på hur trafikutskottet behandlar motioner. Men, som sagt var, hade vi varit med i utskotten skulle vi naturligtvis haft större möjligheter att se till att det åtminstone hade avgivits ordentliga reservationer, och vi hade då också kunnat argumentera för våra motioner.

Herr talman! Jag skall ägna mig åt ett av de områden som herr Hugosson tog upp, nämligen investeringsanslaget till SJ. Mina kamrater kommer att ta upp en del av de andra områdena. Regeringen prutar 345 milj.kr. på SJ:s anslagsäskande. Man gör det av bl.a. statsfinansiella skäl. Totalt föreslår regeringen dock en höjning av anslaget med 95 milj.kr., till 735 milj.kr. Dessutom föreslås ett reservationsanslag som gör att man kommer upp till 774 milj.kr. Socialdemokraterna vill, som herr Hugosson sade, höja anslaget med 175 milj.kr. Prutningar har förekommit så länge jag minns under socialdemokratisk regim, just av statsfinansiella skäl. Alltså är inte detta ovanligt. Herr Hugosson sade att det var så betydelsefullt att just nu, i detta sysselsättningsläge, använda större belopp för investeringar på det här området. Jag kan erkänna att det är viktigt och riktigt, om det finns möjligheter till det. Men regeringen har valt att lägga pengarna på andra sysselsättningsområden, där den fått rycka in som en brandkår efter en socialdemokratisk regering. Det betyder att man fått sätta in stora pengar på olika områden av det svenska näringslivet för att först och främst där klara — Nr 93 akuta sysselsättningsproblem. Det är alltså en av orsakerna.

Ca 40 milj.kr. till sysselsättningsstödjande åtgärder kommer dessutom att lämnas för rullande materiel. Inom parentes kan också sägas att 60 milj.kr. vid ett senare tillfälle kommer att kunna anslås bl.a. för att t. v. upprätthålla nedläggningshotade bandelar. Det är många objekt som de 175 miljonerna i det socialdemokratiska förslaget skall räcka till! De skall räcka till en effektivisering och modernisering av verksamheten, en förstärkning av kapaciteten, främst när det gäller persontrafiken, de skall räcka till påbörjade arbeten på sträckan Älvsjö-Flemingsberg, de skall räcka till en fortsättning av dubbelspår till Järna, till en förbättring av spårkapaciteten i Göteborgsoch Malmöområdena och en upprustning av malmbanan. Allt detta säger man är angelägna önskemål. Man önskar också stimulera produktionen inom verkstadsindustrin och av rullande materiel och arbetsmaskiner. Och detta vill man göra när vi vet att bara ett dubbelspår på sträckan Älvsjö-Flemingsberg kostar omkring 1 miljard kronor! Det hade kanske från den synpunkten varit vettigare av socialdemokraterna att koncentrera dessa pengar till vissa områden. Jag vill bara kort uppehålla mig vid de nya spår som har skisserats och håller på att projekteras för Älvsjö-Flemingsberg och Järna. Det gäller, som jag har sagt, stora pengar; upp till I miljard. Det är fel att påstå att projekteringen av dessa anläggningar stoppas. Regeringen avvaktar en redovisning av det uppdrag som SJ fått. Därefter kommer regeringen att ta ställning till erforderliga medel. Där är alltså socialdemokraterna för tidigt ute. Låt mig sedan ta upp några av de andra motionerna. Herr Måbrink säger i sin motion om inlandsbanan att medlen är för knappt tilltagna och inte ger något underlag för de investeringar som erfordras osv. Det gäller investeringar som görs för att successivt förbättra inlandsbanan. Jag sammanträffade i går med en kollega till herr Måbrink som heter Sven Henricsson och som är verksam på inlandsbanan uppe i Hoting. Han talade med stor förtjusning om vad dessa 10 miljoner som inlandsbanan fått och får har för betydelse för banan. Han nämnde stora förbättringar på sträckan Östersund-Strömsund som något mycket viktigt, och han hade vad jag förstod ingen kritik på det här området. Och han är dock verksam på inlandsbanan. Herr Måbrink talar om de nya vagnarna. Sven Henricsson hade också synpunkter på dem. Han sade att de motorvagnar som provkörts har varit alldeles förträffliga och att de har en förnämlig standard i förhållande till de nuvarande vagnarna.

Det är deras huvuduppgift att se över den delen. Och det kommer snart en proposition i ärendet. Herr talman! Mot bakgrund av att flera kamrater kommer att ta upp de andra reservationerna vill jag nu bara yrka bifall till utskottets hemställan i den del som berör SJ.

Herr talman! Tycker Carl-Wilhelm Lothigius att det är bra att investeringarna för de statliga affärsverken enligt den preliminära nationalbudgeten för 1978 minskar med 4 96? Är det bra? Visst har det förekommit prutningar under den socialdemokratiska tiden, men jag tror att vi aldrig varit med om att i ett sådant här konjunkturläge föreslå minskningar totalt sett för de statliga affärsverkens investeringar. Och det är detta vi vänder oss emot. Vi menar — och där skiljer vi oss åt — att i ett läge när investeringsverksamheten inom det privata näringslivet går ned, då är det angeläget att samhället ökar investeringsverksamheten. Detta är av betydelse för det svenska näringslivet på lång sikt, och det har en omedelbart sysselsättningsfrämjande effekt. Det är alltså en fundamental olikhet i våra utgångspunkter. Vi menar att det ekonomiska läget gör det riktigt och vettigt att nu investera. Herr Lothigius säger: Det ekonomiska läget gör det inte möjligt att genomföra investeringar. Herr Lothigius säger sedan att vi inte har pengar därför att vi måste göra brandkårsutryckningar. Men vi måste ju se till att vi också på sikt får en stabil sysselsättning, och därför är den här typen av investeringar så angelägen. Vidare säger herr Lothigius att medlen skall räcka till så mycket. Men 175 miljoner är ju ingenting. Det kostar nästan 1 miljard att bygga ut spårkapaciteten i Stockholmsområdet. Men då är det ju så mycket angelägnare att man startar. När vi behandlade frågan i utskottet fick vi uppgift om att man kan sätta spaden i jorden med en gång, och man har jobb som man kan göra för bortåt — jag vill minnas — 26 å 30 milj.kr. bara för detta projekt av de 175 milj.kr. som vi vill öka SJ:s investeringsverksamhet med. Vi kan ju inte bara tala om att vi skall förbättra kollektivtrafiken i våra tätorter, utan vi måste också leva upp till våra allmänna uttalanden. Det gäller i Storstockholm, och det gäller i andra tätortsområden. Vi har i vår motion exemplifierat med Malmöområdet och Göteborgsområdet. Vi har sagt att det kan finnas anledning att beställa rullande materiel, och vi har diskuterat bristerna när det gäller vagnmaterielen t.ex. för trafiken mellan Göteborg och Alingsås.
Herr talman! Jag vet inte vad Carl-Wilhelm Lothigius och Sven Henricsson har talat om, men jag har ingen anledning att betvivla att det fördes ett sådant resonemang i går kväll i Göteborg eller var det nu var. Jämfört med att man tidigare inte fått några pengar alls till inlandsbanan är naturligtvis dessa 11 miljonerna bättre än ingenting. Men både Sven Henricsson och jag anser att detta inte är tillräckligt. Som jag sade i mitt första inlägg skulle det med den här takten ta 100 år innan inlandsbanan blev färdigupprustad. Man är oroad uppe i Norrland för den här långsamma takten, och man har misstanken att dessa 11 miljoner anslås bara för att lugna en stark opinion där uppe. Jag frågade i mitt första anförande — och jag vet inte om herr Lothigius kan svara på det — vad man egentligen har för planer med inlandsbanan. Skall man bevara den helt, bör utbyggnadstakten bli snabbare. Tänker man plocka bort vissa delar av banan och trafikera dessa med buss, så tycker jag att man bör säga det, herr Lothigius. Det var det jag efterlyste. Sedan till frågan om de här vagnarna. Den här motorvagnen är bättre än tidigare när det gäller motorkraft och sådant, och det har Sven Henricsson sagt. Men utrymmesmässigt, herr Lothigius, är den dålig. Det gäller både resgodsutrymme och sittplatsutrymme. Passagerarna sitter mittemot varandra och tvingas fläta in benen och knäna i varandra. Kan man då säga att denna nya vagn, som skall användas en bit in på år 2000, har en bra standard? Den är dålig. Jag har sagt tidigare att den är konstruerad ungefär på samma sätt som de pendeltågsvagnar som går i Stockholm på korta sträckor. Den här vagnen skall sättas in på långa sträckor upp till 70 mil. Om herr Lothigius tycker att den här vagnen är bra måste han exemplifiera det. Sedan till möjligheterna för de handikappade att använda den här personvagnen. Det har inte skett någon förbättring av denna vagn sedan november månad, då många var uppe i debatten här och ondgjorde sig över vagnen. Ni som var kritiska i november månad och då gjorde så många värdefulla inlägg, var står ni i dag? Det har nämligen inte skett någon förbättring för de rullstolsbundna och andra handikappade. De kan fortfarande inte åka med den här nya personvagnen. Vad har ni för uppfattning i dag? Herr Sellgren t.ex. var i november uppe och attackerade den här personvagnen, men nu har han inte gjort någonting i utskottet.
Herr talman! Jag vill först vända mig till herr Hugosson och säga att det totala beloppet, i vilket man också har inräknat dessa 40 milj.kr. i reservationsanslag och 40 milj.kr. för sysselsättningsstödjande åtgärder, inte innebär att det här blir mindre pengar, utan det blir mera pengar. Till herr Måbrink vill jag säga att vi när det gäller inlandsbanan och dess framtid får avvakta den trafikpolitiska utredningen som skall behandla den frågan mot bakgrund av samhällsekonomiska och andra faktorer. Den inriktning som regeringen har markerat genom att i två omgångar med 11 milj.kr. understödja inlandsbanan visar ju ändå att man är positivt inställd till banans fortsatta drift. Vad sedan beträffar vagnarna i vilka man sitter med benen inflätade i varandra i någon form av god kontakt, eller hur det nu var herr Måbrink uttryckte det, så tror jag att problemen inte är värre än tidigare. Enligt de diskussioner jag har hört här i riksdagen då statsrådet har svarat på frågor är vagnarnas storlek exakt densamma som tidigare. Det är alltså inget fel på dessa vagnar.

Det är viktigt att påpeka att man från regeringens sida har aviserat detta. Regeringen har efter diskussioner med handikappförbund och andra och i samarbete med dem lagt ner mycket arbete på att få fram dessa nya vagnar, och vi har alltså bara att vänta på att de så småningom kommer.
s styrelse. Han har i den egenskapen i petita till regeringen begärt att få 1 080 milj.kr. till angelägna investeringar inom SJ.

Det förvånar mig att herr Lothigius inte delar vår uppfattning. Jag vill också tillägga att under den socialdemokratiska regeringstiden framlade de borgerliga partierna motioner om ökade anslag till SJ för investeringar. Vi kompromissade då i utskottet, och vi socialdemokrater fick vara med om att räkna upp de anslagsmedel som den dåvarande kommunikationsministern föreslog. Med hänsyn till det ekonomiska läget i dag och med hänvisning till de angelägna behov det här rör sig om tycker vi socialdemokrater att det är beklagligt att man från den borgerliga kanten inte har velat gå in i en diskussion på den här punkten. Herr Måbrink sade sig ha något slags munkavle och beklagade sig över att han inte kunde delta i utskottsarbetet. Låt mig då säga: Herr Måbrink är välkommen till utskottet. Herr Måbrink har möjligheter att följa vad som försiggår där. Herr Måbrink har möjlighet att ställa alla de frågor han vill. Men herr Måbrink har hittills i år icke varit på ett enda utskottssammanträde, trots att han är suppleant. Intresset för att informera sig om vad som pågår i utskottet är tydligen inte så stort.
Herr talman! Beträffande det sista Kurt Hugosson tog upp i sitt inlägg tycker jag att utskottets ledamöter och ordförande borde känna till det som Hugosson nu säger. Jag har ställt frågorna till utskottets ordförande: Har jag yttranderätt i utskottet, eller har jag det inte? Nej, har jag fått till svar. Först bör utskottets ledamöter inbördes klara ut hur det skall vara. Låt vara att man då har yttranderätt, men det är ändå inte tillräckligt — jag har ingen förslagsrätt, jag kan inte delta i behandlingen av mina motioner OSV. Men, som sagt, klara först ut det rätta förhållandet med utskottets ordförande innan Kurt Hugosson står här och orerar. Jag betvivlar att Kurt Hugosson talar sanning. Lothigius säger att de här motorvagnarna har samma storlek som de tidigare. Men, det är väl ingen ursäkt. De vagnar som nu byggs skall, som jag sade, användas även en bit efter år 2000. Varför skall man då inte förbättra standarden? Allting annat förändras ju. Sedan åberopar Lothigius att man skall ta fram en annan modell på personvagn för de handikappade. Varför skall man göra det, herr Lothigius? Jag vill åberopa det som Börje Nilsson sade i debatten den 7 november just med anledning av vad man nu beslutat. Han bör vara den som kan de här frågorna, och han säger: ”Det är helt onödigt att plocka fram en sådan här typ, för det finns redan ritningar, modeller och uppslag över hur man skall handikappanpassa en tågvagn. Det behövs inte något ytterligare utvecklingsarbete. Under tiden man utreder ytterligare bygger man ju de här 150 vagnarna färdiga.”
Herr talman! Jag vill bara upplysa herr Hugosson om — han vet det redan — att det aldrig har investerats så mycket i eller betalats ut så mycket pengar till SJ som just under de senaste åren. Herr Hugosson har själv sagt att de borgerliga partierna förde fram förslag som socialdemokraterna så småningom, med en viss prutning, hängde med på. Herr Hugossons påstående är alltså felaktigt. Sammanlagt i år har vi inte en försämring utan någon förbättring. Att jag som ledamot av SJ:s styrelse lägger fram ett högre budgetförslag är väl lika naturligt som att herr Hugosson i vägverket medverkar till ett förslag som inte regeringen alltid kan godkänna. Här måste man också som riksdagsman tänka på den totala finansiella situationen och finna sig i detta. Så enkelt är det.

Herr talman! När jag hörde inledningen till Kurt Hugossons första anförande började jag undra om han fått med sig manuset från finansdebatten. Det var ingen hejd på elände i det den borgerliga regeringen utför, under det att den socialdemokratiska gångna regeringen gjorde allt väl här i landet. — Nu är det inte finansdebatt i dag, och därför skall jag inte fortsätta att polemisera om den problematik Kurt Hugosson var inne på. Jag går direkt på den socialdemokratiska reservationen 4, där man reserverat sig mot att tillgångsgrupperna maskincentralförråd och lagertillgångar, dvs. grustag o. d., den 1 juli 1978 skall avföras från förrådsfonden, att med andra ord förrådsfonden skulle avvecklas vid denna tidpunkt. Detta är ingen nyhet och det råder heller ingen oenighet om förrådsfondens avveckling. Det har riksdagen tagit ställning till även tidigare, och alla partierna är överens. Frågan gäller bara den lämpliga tidpunkten för denna avveckling. Regeringen, inte bara den nuvarande utan också den förutvarande med herr Norling som företrädare, har ansett att frågan om avveckling av förrådsfonden inte bör avgöras innan ställning tagits till budgetutredningens förslag om riktlinjer för modernisering av det statliga budgetsystemet. Avvecklingen skall ske i samband med införandet av det nya budgetsystemet. Enligt uppgift från departementet beräknas införandet äga rum under budgetåret 1979/80. Det torde då inte vara några större problem att vänta ett år till, när man nu har kunnat vänta i 10-20 år under den socialdemokratiska regeringens tid utan att någon ändring skett av denna förrådsfond. Jag föreställer mig också att en avveckling av förrådsfonden i realiteten inte kommer att innebära någon större skillnad gentemot nuläget. I sin anslagsframställning anger vägverket att resursbehovet för investeringar under senare år har kunnat tillgodoses. Det vet Kurt Hugosson i egenskap av ledamot av vägverkets styrelse lika bra som jag. Detta har betytt att man har kunnat undvika personalminskning på verkets arbetsområden. Det är sålunda klart konstaterat att den hittills uteblivna avvecklingen av fonden inte har medfört några egentliga olägenheter för verket. Man kan säga att denna debatt är något av en skendebatt, som inte har underlag i realiteter. Det stämmer inte när Kurt Hugosson påstår att vägverket inte har fått anslag för anskaffning av motorfordon och dylikt.

Vägverket har sålunda fått sina behov tillgodosedda, så att maskinparken nu har den omfattning och modernitet som erfordras. Herr talman! Den socialdemokratiska reservationen ger inte ett öre mer till vägmaskiner m.m. Vägverket har fått vad som äskats, och därför finns det ingen större anledning att fortsätta debatten om detta. Jag konstaterar bara hur förhållandet är och yrkar bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter samt avslag på de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Till herr Persson i Heden vill jag bara säga att investeringsnivån inom de statliga affärsverken har en stor ekonomisk betydelse. Jag försökte inledningsvis placera in den statliga investeringsverksamheten i sitt ekonomiska sammanhang. Jag tyckte att det fanns anledning att göra detta, även om det inte i dag är en finansdebatt. Herr Persson i Heden, min värderade kollega från vägverkets styrelse, har tagit upp reservationen 4 om förrådsfonden. Han och jag har i tre år i vägverkets styrelse sagt att denna fond är olämplig. Vi har varit fullt överens om detta, och vi har krävt att fonden skall avskaffas. Förra året sade herr Persson i Heden här i riksdagsdebatten att jag inte behövde vara orolig, för nästa år skulle fonden vara borta. Nu säger herr Persson i Heden att det här inte spelar någon roll, för fonden betyder ingenting. Den ger inte en krona mer. Vi har dock inte diskuterat anslagsdelen, utan vi har diskuterat principen. Herr Persson i Heden och jag har tillsammans i vägverket konstaterat att den form för maskinanskaffning som vägverket nu är hänvisat till, bl.a. såsom en följd av detta stela system, medför ökade kostnader på i genomsnitt 4 till 5 96 för de fordon och maskiner som man måste hyra in. De ökade kostnaderna, herr Persson i Heden, får tas huvudsakligen från driftsanslaget för våra vägar och till viss del från byggnadsanslaget. Det är alltså fel att påstå — och herr Persson har aldrig haft den uppfattningen tidigare — att den här konstruktionen är bättre. Herr Persson säger att när vi hade en socialdemokratisk kommunikationsminister skulle vi vänta på budgetutredningens förslag. Ja, det tyckte jag var ett bra argument, och det har vi nu gjort. Budgetutredningen har framlagt sitt förslag, riksdagen har tagit principiell ställning till det och sagt att vi skall ändra på budgetproceduren i det här sammanhanget. Då skall man väl leva upp till det? Därför fullföljer vi nu det här och kräver att fonden skall tas bort. Det finns alltså inget som helst fog för den argumenteringen att vi skall vänta på budgetutredningens förslag. Det har kommit, och riksdagen har ställt sig bakom det. Varför skall vi då inte gå vidare och klart säga ifrån att vi inte vill ha den här typen av konstruktion? Den medför ökade kostnader på 4-5 96 per år för maskinanskaffning.

Herr talman! Man skall naturligtvis inte märka ord i en debatt — det är onödigt. Men när Kurt Hugosson säger att man bör tala om investeringarnas stora betydelse i en finansdebatt, så tycker jag nästan att jag hade rätt då jag råkade säga att jag misstänkte att Kurt Hugosson hade fått med fel manuskript här. Detta om detta — till saken! Vi är överens om avvecklingen av förrådsfonden. Jag har sagt detta i mitt debattinlägg, och kommunikationsministern har också i budgetpropositionen sagt att fonden skall avvecklas. Men den utredning om budgetsys temet som lagts fram är en mycket komplicerad historia, och det vill till att man penetrerar frågorna innan man presenterar förändringen. När vi har väntat i 20-30 år på den här förändringen under socialdemokraternas regeringstid — eller låt mig säga bara tio år — så torde det vara riktigt att vänta intill dess att man hunnit få fram ett rejält förslag. Det har ju sagts att ett sådant skall komma under 1979. Jag påstår fortfarande att den socialdemokratiska reservationen 4 inte ger ett enda öre mer till förrådsfonden. Och jag påstår tillika, herr Hugosson, att på vägverket är man till freds. Det kunde Kurt Hugosson själv höra när generaldirektören redovisade läget inför utskottet. Verket har fått vad man begärt, och litet mera på grund av AMS-medel och liknande. Det finns ingen anledning, herr Hugosson, att fortsätta den här debatten. Vi är överens om att förrådsfonden skall avvecklas först när man har penetrerat den gjorda utredningen. Det har i budgetpropositionen sagts att detta skall ske 1979/80. Därför upprepar jag att det inte finns någon anledning att fortsätta debatten. Jag yrkar än en gång, herr talman, bifall till trafikutskottets hemställan.
Herr talman! Jag måste till kammarens ledamöter säga att nu begriper jag ingenting av herr Perssons argumentering. Budgetutredningens förslag är presenterat, och riksdagen har redan tagit ställning till det. Det gjorde vi ju förra året, herr Persson, och vi skall väl inte ta ställning ännu en gång till det förslaget. Riksdagen har ställt sig bakom principen — riksdagen fattade ett enhälligt beslut i höstas om detta. Då förstår jag inte alls herr Perssons argumentering i dag. Det vi väntar på, herr Persson, är inte något förslag, inte något riksdagsbeslut, utan det är ett genomförande i praktiken av det beslut som riksdagen fattat. Det är det beslutet vi i praktiken vill ha genomfört nu från socialdemokratisk sida när det gäller vägverkets förrådsfond. Herr Persson säger också att detta är riktigt. Herr Persson har krävt det i vägverkets styrelse. Men nu börjar han tala om att vi skall vänta på ett nytt förslag! Jag begriper, som sagt, herr talman, ingenting av den argumenteringen.
Herr talman! I debatten om trafikutskottets betänkande nr 12 skulle jag bara helt kort vilja beröra reservationerna 1 och 3. Beträffande reservationen 1 om televerkets anslagsbehov kan man säga att utskottet följt departementschefen och föreslagit ett investeringsanslag på 1007 900 000 kr. Reservanterna vill höja detta belopp med 65 milj.kr. och kommer på så vis något över televerkets anslagsäskande. Motivet är att man önskar ytterligare åtgärder för att tidigarelägga produktiva investeringar. Redan innevarande budgetår har investeringsramen vidgats, från ursprungligen 840 milj.kr. till 879,5 milj.kr., vilket inneburit en tidigareläggning av vissa angelägna objekt. Under innevarande budgetår kommer televerket, enligt vad utskottet erfarit, att i sysselsättningsfrämjande syfte tidigarelägga ett antal byggnads = Nr 93 objekt för nära 18 milj.kr. Hälften av detta belopp planeras att användas till arbetscentraler. Av motionerna vid denna punkt vill jag bara nämna motionen 1230 av Börje Nilsson angående avgifter för biltelefoner i handikappfordon. Riksdagen har ju tidigare uttalat sig i denna fråga och fastslagit att kostnader av det här slaget inte bör bestridas genom en reduktion av affärsverkens taxor.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 Här fortsätter kampen för en nedläggning av Bromma flygplats. Ett bifall till socialdemokraternas reservation skulle betyda att riksdagen nu, som man vid ett och annat tillfälle hör från denna talarstol, skulle ha drabbats av handlingsförlamning. Nu har luftfartsverket av regeringen fått i uppdrag att utarbeta en detaljerad dispositionsoch utbyggnadsplan för Bromma som inrikesflygplats och det uppdraget bör givetvis fullföljas. Reservanterna anser alltjämt att Bromma flygplats är en Stockholmsangelägenhet och ingenting annat. Liksom utskottsmajoriteten delar jag inte denna uppfattning. Jag har vid tidigare tillfällen sagt att detta är en riksangelägenhet och har klargjort det från denna talarstol, varför det i dag kan räcka med att endast yrka bifall till utskottets hemställan även på den punkten och avslag på reservationen 3. Herr talman!

Herr talman! Det är en egendomlig debattordning. Jag ber om ursäkt för att jag måste begära ordet efter varje talare, men eftersom de borgerliga ledamöterna diskuterar en reservation i taget är jag tvungen att göra på det sättet. Beträffande de ytterligare 65 miljonerna till televerket anser vi det utomordentligt viktigt, inte minst med tanke på sysselsättningen, att dessa investeringar kommer till stånd. Detta har vi också utförligt redovisat i vår reservation. Herr Rejdnell sade mycket riktigt att man i arbetsmarknadspolitiskt syfte har plockat fram vissa medel, och det tycker vi är bra. Men enligt vår åsikt bör man gå vidare, något som är ytterst värdefullt i den nuvarande konjunktursituationen. I fråga om reservationen 3, vid Luftfartsverkets anslagsbehov, i realiteten Brommafrågan, vill jag inte ta upp en ny Brommadebatt. Men vi menar på socialdemokratiskt håll att det är mycket konstigt att nu sätta luftfartsverket att utarbeta dispositionsplaner och börja en planering av ombyggnaden av Bromma, trots att vi inte vet om staten över huvud taget får tillgång till Bromma. Man har ju tillsatt en särskild förhandlingsman, som skall försöka lösa dessa frågor med Stockholms kommun och Stockholms län. Jag tycker 2 alltså att det är utomordentligt egendomligt att luftfartsverket skall börja utarbeta dispositionsplaner samtidigt som man inte vet, om de kommunala och landstingskommunala intressenterna över huvud taget kan tänka sig en återflyttning. Vi har från socialdemokratiskt håll hela tiden hävdat, att det är vettigt att samla flygverksamheten till en storflygplats, Arlanda, och jag yrkar därför ånyo bifall till reservationerna 2 och 3.
Herr talman! När det gäller de ytterligare miljonerna till televerket är det ett faktum att socialdemokraterna genom sitt yrkande gått utöver vad verket har begärt. Ibland brukar man kalla det för överbud, men jag vill inte tillgripa ett så starkt ord, eftersom det är fråga om så små belopp. Jag kan förstå att herr Hugosson vill skjuta upp allt vad som gäller Bromma, men det brukar ju ibland göras gällande, att vi borde ha förutsett vad som skulle komma och kunde ha förberett oss för det under tiden. Jag anser inte att det är felaktigt att man försöker att utreda dessa frågor och har en lösning klar, om vi lyckas komma fram till ett beslut vid förhandlingarna med kommunen. Då har man inte försuttit någon tid utan upprätthållit en beredskap. Det är den beredskapen som socialdemokraterna så ofta efterlyser, men just denna gång kanske inte beredskapen passar.
Herr talman! Bara en kort markering när det gäller frågan om vi skulle ha lagt fram ett överbud beträffande televerket. Televerket begär för sitt investeringsanslag 1 071,5 milj.kr. Föredraganden föreslår 1 007,9 miljoner. Vi har föreslagit att televerket skall få ytterligare 65 miljoner, eftersom dessa avser angelägna projekt som kan sättas i gång och ge sysselsättning inom en mycket snar framtid. Det lilla överbud på ett par miljoner som det är fråga om står vi gärna för, herr Rejdnell, om det är möjligt att därigenom skapa ytterligare sysselsättning för byggnadsarbetare.

Herr talman! Jag vill begagna möjligheten att gå in i debatten på detta stadium, eftersom Kurt Hugosson har ställt en direkt fråga till mig, som jag vill besvara. Frågan gällde om och när förrådsfonden i vägverket kommer att avskaffas. Jag vill svara att den kommer att avskaffas men att det bör ske samtidigt med att hela statsbudgeten reformeras.

Det är ingen skada skedd, Kurt Hugosson, om vi avskaffar förrådsfonden samtidigt med att hela statsbudgeten reformeras. Investeringsbehovet för Nr 93 1978/79 är tillgodosett för vägverkets del med regeringens budgetförslag plus Fredagen den de beslutade tidigareläggningarna. Regeringen har räknat upp anslagen till 10 mars 1978 förrådsfonden mycket kraftigt i de två senaste budgetarna, och därmed har den tidigare regeringens politik med oförändrade nominella anslag till förrådsfonden brutits. Kurt Hugosson säger: Det st ars vägverket får inte självt avgöra om det SR 3 S : kommunikationsskall köpa en enda lastbil i stället för att hyra in lastbilar. Det är litet departementets överdrivet. Om vi tittar på de möjligheter som vägverket har att skaffa sig verksamhetsommaskinell utrustning, så kommer vi inte att finna några brister i det råde hänseendet. Det finns en hel rad stora anslag som har möjliggjort tillgodoseendet av ersättningsanskaffningsbehov av 3-axlade lastbilar t.o.m. år 1979. Tidigareläggning av inköp av 2-axlade lastbilar prioriteras emellertid lågt av vägverket, och därför har sådana insatser inte gjorts. Tidigareläggningar som gjorts tidigare har inneburit att vägverket kunnat besluta om köp av väghyvlar som täcker nyanskaffningsbehovet också t.o.m. 1979. Detsamma gäller i fråga om vältar och färjor. Vinterväghållningen kräver 3 300 maskinenheter. Av dem har vägverket lejt in 1750. Verket har funnit att en sådan fördelning är ekonomiskt rationell. Jag tycker det är litet tramsigt att liksom beklaga att verket inte får köpa en enda lastbil när verket i nuvarande system har dessa möjligheter att praktiskt taget helt och hållet tillgodose de behov som verket självt anser angelägna. Därför behöver man inte vara så förfärligt ledsen över att den här principen inte har genomförts beträffande detta anslag i förtid, framför alla andra anslag på statsbudgeten. Sedan var det två saker som Kurt Hugosson talade om och som jag skulle vilja kommentera med några få ord. Det ena gäller televerkets investeringar. Det har Eric Rejdnell varit inne på men jag vill protestera mot Kurt Hugossons påstående att regeringen senarelägger viktiga investeringar för televerket. Sanningen är precis tvärtom att regeringen hittills under innevarande budgetår har tidigarelagt byggnadsarbeten för televerket för 80 milj.kr. Det gäller förråd, verkstäder, arbetscentraler och telehus. 46 miljoner faller på innevarande budgetår och 34 miljoner på nästa budgetår. Vidare har jag upptäckt ett något egendomligt samband mellan de 65 miljoner, varmed socialdemokraterna i sin motion och reservation vill öka televerkets investeringsanslag, och den rest på 63 miljoner i den sedvanliga konjunkturreserven som finns i televerkets anslag. Praktiskt taget samma belopp som socialdemokraterna vill öka televerkets investeringsbelopp med finns redan disponibelt i form av en rest på den tioprocentiga konjunkturreserven för investeringar. Jag förstår inte riktigt varför socialdemokraterna i det läget, när pengarna redan finns, yrkar anslagsökning just nu. Jag försäkrar att om arbetsmarknadsläget blir sådant att det behövs ytterligare sysselsättning, kommer regeringen självfallet att, precis som vi har gjort beträffande televerket och SJ under det gångna budgetåret, skapa 2 möjligheter att via beredskapsstat tidigarelägga ytterligare investeringar, när de medel som finns är förbrukade. Till slut ett par ord om dispositionsplanen för Bromma. Jag tycker inte, Kurt Hugosson, att det är märkvärdigt att regeringen anbefaller luftfartsverket att göra en sådan dispositionsplan. Det är nämligen bara ett fullföljande av ett riksdagsbeslut. Jag har tillräcklig respekt för Sveriges riksdag för att se till att vi verkställer de beslut som den har fattat. Det vore ganska uppseendeväckande om regeringen underlät att göra det.
Herr talman! Jag har i debatten icke yttrat att vägverket inte skulle få köpa en enda lastbil. Men jag har påtalat att genom den här konstruktionen kan en myndighet, som har en omsättning i sin verksamhet på 3 800 miljoner, inte själv avgöra hur man skall använda ett investeringsanslag på 100 miljoner. Det tycker jag är principiellt felaktigt, och det strider egentligen mot det prestationsbudgetsystem som vägverket har.

Sedan säger kommunikationsministern att det riksdagsbeslut som vi fattade förra året beträffande förändring av budgetproceduren måste genomföras samtidigt för samtliga verk och myndigheter. Vi tycker det är litet egendomligt, eftersom alla i trafikutskottet, oavsett partitillhörighet, anser att det är en felaktig konstruktion. Vi tycker således att man inte bör förhala frågan för att få ett samtidigt genomförande över hela fältet. Jag vill på nytt understryka, herr talman, att jag icke har med ett ord diskuterat anslagstilldelningen för förrådsfonden. Jag hälsar med tillfredsställelse att kommunikationsministern i detta arbetsmarknadspolitiska läge har sett till att medlen till förrådsfonden kunnat ökas. — Nu står också det i kammarens protokoll, så därför kanske vi inte mer behöver diskutera anslagsdelen. Beträffande televerket påstår kommunikationsministern att min argumentering skulle vara felaktig när jag hävdar att de prutningar som har gjorts på televerkets anslagskrav skulle innebära att man inte kan genomföra angelägna investeringsprojekt. Självfallet kan man investera mera, herr kommunikationsminister, om man följer det socialdemokratiska förslaget och ökar anslaget med 65 milj.kr. Är det inte möjligt att televerket kan investera mer och därigenom kan skapa mer sysselsättning, om verket anvisas ytterligare 65 milj.kr.? Slutligen om Bromma: Vad frågan här gäller är ett riksdagsbeslut, herr talman, vilket vi i reservationen 3 föreslår skall ändras.

De långtidsinhyrda maskinerna medför ungefär samma kostnader för vägverket som motsvarande egna.” Sedan protesterade jag mot ett uttryck som Kurt Hugosson använde om televerket. Han sade att regeringens förslag innebär senareläggningar av andra investeringar, men jag visade att det i stället har inneburit tidigareläggningar av en rad angelägna investeringar.
Herr talman! Det sista påståendet är obegripligt. Kommunikationsministern menar att om han prutar 65 milj.kr. på televerkets anslagsbehov, skulle det innebära tidigareläggning av verkets investeringar. Den matematiken går bara inte ihop! Vad kommunikationsministern läste upp ur vägverkets petita beträffande kostnaderna för leasing av fordon är helt korrekt. Just det exemplet är riktigt när det gäller inhyrning av fordon, men genomsnittligt har det tidigare varit en kostnadsökning på 4-5 96. Det har varierat i olika fall beroende på vilka typer av fordon det har gällt.

Kan vi få en uppgift om vilket år vi kan förvänta oss detta?
Herr talman! Beträffande televerkets investeringsanslag nämnde jag ju som bevis för att det inte är fråga om senareläggningar att regeringen under innevarande budgetår har ställt ytterligare 80 milj.kr. till förfogande på grund av det arbetsmarknadsmässiga läget. Vad sedan beträffar leasing kan väl erfarenheterna inte vara så förfärligt mångåriga, eftersom vägverket endast under de två senaste åren haft möjlighet att hyra in fordon enligt dessa regler. Om vi sedan har olika uppfattningar om huruvida det är dyrare eller billigare, kan det bero på vad vi sätter vår tillit till. Jag har stor anledning att sätta tillit till äskandena i det av vägverkets generaldirektör och styrelse undertecknade budgetförslaget. Det kommer naturligtvis att stå skrivet i riksdagens protokoll att Kurt Hugosson har en annan uppfattning. Men jag föredrar nog att hålla mig till den officiella framställningen från statens vägverk. När tror kommunikationsministern att förrådsfonden kan avskaffas och det nya budgetsystemet träda i kraft? Ja, det är inte mycket idé att jag tror så värst mycket om det, för detta är ju frågor som jag inte råder över. Men jag vet att man inom regeringen och framför allt inom budgetdepartementet är angelägen om att få den här reformen satt i sjön snarast möjligt. Och det är som sagt riksrevisionsverket som sysslar med de praktiska detaljerna efter det principbeslut som tidigare fattades för att få formerna klara. Jag kan inte tänka mig att det skall behöva dröja så förfärligt länge, men någon exakt tidpunkt kan jag inte uttala mig om.

Herr talman! Kurt Hugosson har i sitt första anförande redogjort för de fyra till trafikutskottets betänkande fogade socialdemokratiska reservationerna. Därför kommer jag i mitt inlägg att inrikta mig på de speciella problem som berör Stockholmsregionen och som tas upp i reservation nr 2. Vi socialdemokrater vill att arbetet med ett dubbelspår på sträckan Älvsjö-Flemingsberg skall sättas i gång så fort som möjligt. Även projekteringen av dubbelspårets fortsättning till Järna är mycket viktig, anser vi. Vi har de senaste dagarna — eller kanske rättare sagt kvällarna —i TV matats med uppgifter om kollektivtrafikens otillräcklighet i våra glesbygder. Man har framhållit att det inte är bra att tågen och bussarna går tomma och att linjerna är olönsamma. Men vårt problem är det rakt motsatta. Kollektivtrafiken dras med bekymmer också i vår största tätortsregion. Pendeltågstrafiken är nämligen populär. Ja, alltför populär skulle man möjligen kunna säga. Ett exempel: Den timme på dygnet då antalet resande med pendeltågen är störst beräknas inte mindre än 2 500 passagerare bli hänvisade till ståplats. Kollektivtrafiken ökar, och pendeltågstrafikens resurser räcker inte till. Vi socialdemokrater är verkligen inte ute i ogjort väder. Det tror jag att kommunikationsministern är beredd att intyga. Jag läste nämligen för en tid sedan i Svenska Dagbladet att kommunikationsministern hade varit ute och rest just med pendeltågen. Det är bra. Det var bara synd att kommunikationsministern fick tid just i mellandagarna när ungefär hälften av dem som reser till och från arbetet hade några extra lediga dagar. Jag har med stor tillfredsställelse noterat att kommunikationsministern i detta sammanhang sade följande: ”I mellandagarna i julas åkte jag själv pendeltåg i rusningstid mot Jakobsberg. Det var oerhört trångt och helt fullsatt trots att många var lediga.” Ja, kommunikationsministern gjorde den reservationen att det inte var helt normal beläggning de dagarna. Kommunikationsministern sade vidare: ”Menar vi allvar med att begränsa bilismen till och från jobbet måste vi ha en bra kollektivtrafik. Men några begränsningar är inte möjliga förrän vi i detta fall har dubbelspåret.” Jag kan helt och fullt instämma i de synpunkterna. Det är precis så som allmänheten i denna stora region upplever vardagen. Men det är litet knepigt detta. SL, Stockholms lokaltrafik, har tvingats sätta in avlastande busstrafik parallellt med tågen. Det är naturligtvis inte särdeles lyckat. Det är inte någon bra lösning.

Så sent som i departementets någon mån var inspirerad av trafikutskottets vice ordförande, att vi med råde intresse emotsåg, efter erforderliga utredningar, en utbyggnad av trafiken även norrut. I avvaktan på en redovisning av SJ:s uppdrag att projektera ett nytt dubbelspår på sträckan Älvsjö-Flemingsberg är emellertid regeringen inte nu beredd att tillstyrka medelsförbrukning för projektet. Otrivseln leder till att allt fler använder bilen för sina arbetsresor. Det medför, såvitt jag kan förstå, samhällsekonomiska förluster genom en ökad energiförbrukning. Politiker i alla partier har under de senaste kvällarna i televisionen talat om att vi skall se till att hålla bilismen låg i innerstadsområdena och i tätortsregionerna. När vi också kan peka på att utvecklingen leder till sam hällsekonomiska förluster genom ökad energiförbrukning borde förbättrad kollektivtrafik vara någonting som vi över alla partigränser kunde vara rätt överens om. I den socialdemokratiska reservationen framhålls också, som Kurt Hugosson sade i sitt inlägg, att det blir en god sysselsättningseffekt av ett dubbelspår på sträckan Älvsjö-Flemingsberg. Under en femårsperiod skulle denna utbyggnad ge arbete åt ca 600 pesoner per år. Enligt upplysningar av SJ inför trafikutskottet är en mycket stor del av dessa arbeten lämpliga att utföra som beredskapsarbeten, lågt räknat 300 per år. Vi har som bekant en hög arbetslöshet bland byggnadsarbetarna f. n. Jag läste i går att i genomsnitt i landet 9,2 ?6 av byggnadsarbetarkåren går i sysslolöshet. Jag har hört att Stockholmsregionen ligger högre än riksgenomsnittet. Vi socialdemokrater anser inte minst mot denna bakgrund att det är angeläget att arbetena med dubbelspåret Älvsjö-Flemingsberg snarast sätts i gång. Det är viktigt med ökade offentliga investeringar inom just kommunikationssektorn, framhåller vi i den socialdemokratiska motionen 654. Här kan vi då, herr kommunikationsminister, peka på ett riktigt meningsfyllt och nyttigt arbete som bör komma till utförande. Pendeltågen är viktiga för våra mest expanderande områden i Stockholmsregionen. Resandet ökar snabbt. Det behövs ytterligare spårutbyggnader. Det vore ledsamt om vi inte kunde vidareutveckla ett kollektivt trafiksystem därför att det har blivit alltför populärt. Kollektivtrafiken är underdimensionerad i glesbygderna, men tyvärr finns det också bekymmer där trafikunderlaget växer alltför snabbt. Det behövs 27,5 miljoner enligt motionen 1236 — påståendet bygger på SJ:s beräkningar — för att arbetet på ett tredje och ett fjärde spår Älvsjö-Flemings 31 berg skall kunna sättas i gång. Jag har uppmärksammat att kommunikationsministern väldigt ofta talar positivt, varmt och innerligt om kollektivtrafiken, och det noterar vi med tillfredsställelse. Här ges ju, herr kommunikationsminister, ett tillfälle att i praktisk handling förverkliga en sådan målsättning. Slutligen har jag i ett särskilt yttrande tagit upp förslaget om en utbyggnad och upprustning av järnvägsstationen Södertälje Södra. I motionen 379 framhålls att stationen togs i bruk för 51 år sedan. Tågtrafiken är omfattande och varierande, det vet vi, och den har ökat och ändrat karaktär under 1960 och 1970-talen. Antalet tåg och resenärer ökar snabbt. Trots detta är stationen och spårområdet i stort sett oförändrade. Stationen är såväl trafik mässigt som från allmänhetens synpunkt mycket dålig och motsvarar knappast de krav som kan ställas 1978. Genomgripande ombyggnader och en upprustning måste betecknas som nödvändiga såväl för pendeltågstrafiken som för fjärrtrafiken som ju berör samma stationsområde, vilket kanske är litet ovanligt i sammanhanget. Motionären Lennart Andersson kommer i debatten ytterligare att utveckla synpunkter på denna mycket viktiga fråga.

Herr talman! Om jag hade suttit på min gamla plats i denna kammare hade jag kunnat instämma i åtminstone två tredjedelar av Essen Lindahls anförande. Jag delar helt hans uppfattning att den kollektiva trafiken till och från Stockholm är otillräcklig. Kapaciteten räcker inte till, och trivseln blir därigenom direkt otillfredsställande. Det är riktigt att jag i mellandagarna åkte med ett pendeltåg i rusningstid. Jag försäkrar Essen Lindahlatt den erfarenhet jag då gjorde var fullt tillräcklig för att jag skulle få klart för mig att kapaciteten är otillräcklig, trots att många människor då var lediga. När ett trafik medel blir otrivsamt blir det inte heller attraktivt. Det är klart att det konserverar människors benägenhet att använda sina privatbilar. Men det är inte bara det. Jag undrar hur det skulle se ut i den här stan om alla som åker privatbil ställde bilarna hemma. Det skulle bli fullständigt kaos. Tiotusentals människor skulle inte kunna komma till sina jobb på morgnarna, inte heller komma hem på kvällarna. Hela resonemanget om att ersätta privatbilåkandet med kollektivt åkande är ganska meningslöst innan de kollektiva trafikmedlen har tillräcklig kapacitet. Hur skall vi nu kunna öka pendeltågens kapacitet, och när kan det ske? Ja, det är klart att dubbelspåren söderut är nödvändiga, och de kommer naturligtvis. Men vi skall ha klart för oss att det kommer att ta tid innan de är färdiga. SJ säger preliminärt att man får räkna med att det tar åtta år att få dem utbyggda. Då är det naturligtvis angeläget att man kommer i gång så fort som möjligt — det är jag den förste att hålla med om. Men vi kan rimligtvis inte gå till riksdagen med några förslag förrän den projektering som regeringen för några år sedan anbefallde SJ att göra är klar. Enligt uppgift skall den vara klar i sommar. Jag kan försäkra Essen Lindahl att så fort den projekteringen är klar och man har träffat avtal om finansieringen av projektet mellan staten, Stockholms kommun och Stockholms läns landsting är jag beredd att för riksdagen framlägga förslag om anslag för ett så snabbt igångsättande som möjligt. Jag inser att det är nödvändigt. Man räknar alltså i dag med att detta sedan kan ta åtta år; det kanske kan ta mera — vad vet vi? I avvaktan på att detta blir färdigt måste vi naturligtvis vidta andra åtgärder, som snabbare ger kapacitetsökning. Då har vi att ta till en förlängning av de nuvarande pendeltågen. Man kan säkerligen förlänga dem med två vagnar, öka dem från åtta till tio vagnar. Men för att kunna använda så långa tåg måste vi bygga ut alla perronger i motsvarande mån. Jag vet att SL-chefen är inställd på att lägga fram förslag om sådana åtgärder. Men det kräver naturligtvis också förhandlingar och avtal mellan staten och SL rörande finansieringen av denna nyanskaffning och ombyggnaden av perrongerna. Men det måste naturligtvis gå att lösa de frågorna. Även i det avseendet är jag beredd att medverka så snart förslag föreligger.

Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för hans anförande — det andades en positiv inställning till dessa, som jag också kan erkänna, mycket svårlösta problem. Vi hade i början av denna riksdag, den 12 januari, vissa samtal i kammaren omkring dessa problem. Jag noterade redan då kommunikationsministerns positiva inställning. Han sade: ”Jag delar Anna Lisa Lewen-Eliassons åsikt att en järnvägsstation i Flemingsberg är en mycket angelägen fråga som bör lösas.” Kommuniktionsministern fortsatte i ett senare inlägg: ”När ärendet kommer från SJ måste det prövas.” Jag förstår också den saken. ”Om det föreligger”, sade kommunikationsministern, ”fullständiga handlingar med ritningar osv. är det naturligtvis tänkbart att man kan sätta i gång och bygga under detta år.” Kommunikationsministern sade vidare: ”Jag vet inte i vilken form SJ kommer att presentera ärendet. Det skall jag ta reda på, men f. n. kan jag inte svara på den här frågan.” Om inte SJ försinkade ärendet var kommunikationsministern beredd att prioritera utbyggnaden. Herr kommunikationsminister! Detta låter som skön musik i mina öron. Nu har det gått åtta veckor sedan vi hade den debatten. Kanske kan kommunikationsministern i dag lämna kompletterande upplysningar om SJ:s ställningstaganden och överväganden. Det är ett faktum att statsmakterna bidragit till att skapa denna situation genom utbyggnaden av Huddinge sjukhus och utbildningsinstitutionerna därstädes för läkare och tandläkare, vårdyrkesskolor och en ny psykiatrisk institution kopplad till kriminalvården. Dessa åtgärder av statsmakterna alstrar ökad trafik i detta område. En initierad person sade för en tid sedan: Förhandlingarna mellan SJ och landstinget går bra, men vi är utomordentligt osams vad gäller kostnadsfördelningen. Det är en knäckfråga, herr kommunikationsminister. Lycka till med att lösa även det problemet!

Herr talman! Historien upprepar sig. Det finns anledning att i detta ärende på nytt påminna om denna gamla sanning. När riksdagen diskuterade och beslutade om järnvägens nuvarande sträckning förbi Södertälje Södra och om byggandet av järnvägsstationen Södertälje Södra var det en mycket seg och långdragen behandling här i riksdagen. Nu har Södertälje på nytt kommit i den situationen att det är nödvändigt att diskutera frågan här i riksdagen. Riksdagens beslut på 1920-talet om hur Södertälje Södra skulle se ut innebar en för den tiden mycket framsynt planering. Den kapacitet som järnvägsstationen gavs från början var för den tiden mycket god, men kapaciteten i dag och för framtiden är helt otillräcklig. Under de drygt femtio år som stationen varit i bruk har det skett endast vissa förbättringar av stationen i mitten av 1960-talet, i anslutning till avtalet mellan SJ och SL om lokaltrafiken. I övrigt har praktiskt taget ingen upprustning skett. I det här sammanhanget är det också nödvändigt att framhålla att Södertälje Södra är den enda fjärrtågsstationen utöver Stockholms central i hela Stockholms län. Vid stationen förekommer såväl fjärrtåg som regionaltrafik och lokaltrafik. Det är denna mångsidighet i trafiken som ger Södertälje Södra en särställning bland övriga stationer i länet. Det är nödvändigt att på nytt framhålla att byggnadernas beskaffenhet i dag är undermålig. Väntsalen är för trång. De tusentals resenärerna har alltför smala förbindelsegångar mellan plattformarna och alltför trånga trappor att gå i. Det finns ingen personhiss. Alla människor som på något sätt har svårt att gå i trappor får därmed mycket stora svårigheter att byta plattform. För resenärer med barnvagn eller bagage uppstår också stora svårigheter. Dessa förhållanden är särskilt betungande för resenärerna eftersom man vid denna station mycket ofta är tvungen att byta plattform. Spårkapaciteten i dag är otillräcklig för att ta in tågen vid samma plattform. Jag måste också framhålla att säkerheten vid stationen inte är till fyllest. Plattformarna är alltför smala, och med det mycket stora antalet resenärer uppstår det dagligen rätt allvarliga säkerhetsrisker. Vad har då Södertälje kommun och olika representanter för kommunen gjort under årens lopp? Många framställningar har gjorts till Stockholms läns landsting och SL:s styrelse med krav på upprustning och modernisering av stationerna. Dessa framstötar har gjorts av representanter för olika partigrupper, och i Södertälje är det politisk enighet mellan partierna om att det är nödvändigt att vidta åtgärder vid den här stationen. Men alla dessa framställningar till landstinget och SL:s styrelse har avslagits, många gånger med hänvisning till att det inte gått att nå en överenskommelse mellan SL och SJ om hur kostnaderna skall fördelas. Det har nu också lett fram till att Södertälje befinner sig i en hopplös situation. I Södertälje är vi alla överens om att ett nytt, mera samlat grepp måste tas i denna fråga. När det gäller Södertälje Södra är det inte endast SL och landstinget som är huvudmän — även SJ har betydande del av trafiken vid stationen, och vi hävdar från vår sida att då har SJ också ett stort ansvar för att stationen rustas upp. Därför är detta också ett ärende för riksdagen och för kommunikationsministern. Vi hävdar att det inte längre går att enbart hänvisa till att de två parterna — SJ och SL — skall tta initiativ. Situationen är nu sådan att enligt min bedömning också statsmakterna måste ta initiativ i frågan. Vi kan från Södertäljes sida inte längre acceptera att departementet bara sitter och väntar på initiativ från de två parterna. Min motion är skriven för att visa på de dåliga förhållanden som i dag råder, samtidigt som den uttrycker ett enhälligt krav från Södertälje på att snara åtgärder vidtas. När vi från kommunens sida bedömt framtiden har vi inte kunnat komma fram till någon annan slutsats än att det är nödvändigt att hela Stockholmsregionen och Södertälje får en större medelstilldelning för att rusta upp kollektivtrafiken, så att de kollektiva kommunikationerna över huvud taget skall kunna fungera när vi kommer fram till mitten av 1980-talet. Den här frågan gäller Södertälje kommuns och regionens fortsatta utveckling. Herr talman! Med hänvisning till vad jag här sagt ber jag att få yrka bifall till motionen 379.

Herr talman! Det finns statistik på det mesta i vårt land, och det skulle säkert gå att få fram statistik på hur många människor som dagligen rör sig på landets järnvägsstationer. Jag har ingen sådan statistik, men man kan slå fast att det är ett mycket stort antal. Tänk då tanken att andra lika flitigt frekventerade lokaler skulle se ut som väntsalarna på järnvägsstationerna! Kan ni tänka er banklokaler, kontor, väntrum, samlingslokaler, affärer och liknande ställen i samma skick som järnvägens väntsalar? Nej, det är endast på en järnvägsstation man i dag finner snusbruna väggar eller trista kakelplattor på väggarna. Bara där finns de trista träbänkarna. Bara där är reklamaffischerna för olika resmål det enda som lyser upp. Samtidigt som andra lokaler snyggats upp och moderniserats är vanligtvis den enda förändringen på en järnvägsstation att tidens tand gjort den ännu mer frånstötande. För riksdagens ledamöter, som reser mer än andra, behöver man naturligtvis inte beskriva hur en järnvägsstation ser ut. Men tydligen behöver man påminna om det. Tydligen har den här synen blivit så vanlig att man anser att så skall det vara. Men varför? Den frågan behöver ställas. Tag vilken station som helst här i landet — den kan ligga i Norrköping, Nässjö, Alvesta eller var som helst — och jämför väntsalen med andra lokaler där många människor skall vistas. Den jämförelsen utfaller verkligen inte till statens järnvägars fördel. Järnvägsstationerna har traditionellt spelat rollen som samlingspunkt, särskilt på de mindre orterna. Den rollen har naturligtvis minskat i takt med nedläggningen av stationer. Men överallt där en järnvägsstation är öppen besöks den av åtskilliga människor. Många passerar den till och från tågen. Andra tillbringar där sina väntetider för avgående eller ankommande tåg. I motionen 1203 har jag och ett antal medmotionärer från vpk ställt frågan: Varför kan inte väggarna målas i ljusa, trivsamma färger, sittmöblerna få en trivsammare utformning och ett eller annat konstverk förekomma i en väntsal? Vi har också aktualiserat en så naturlig service som skötrum för resande med småbarn på större järnvägsstationer där tågbyten förekommer. Vi menar att också åtgärder som underlättar för handikappade behövs. Att SJ:s järnvägsvagnar inte är anpassade efter de handikappades behov bör ju inte nödvändigtvis leda till att stationer och väntsalar är lika illa planerade. Vi har också pekat på att gamla, förslitna och dåligt underhållna järnvägsstationer ofta innebär otillfredsställande arbetslokaler för SJ:s personal. Motionärerna har vidare anfört att en upprustning av järnvägsstationerna också kan ses som ett led i strävandena att skaffa lämpliga sysselsättningsobjekt för att motverka arbetslösheten bland byggnadsarbetarna. Vi menar att SJ:s problem i samband med dess ansträngda ekonomiska läge inte kan lösas genom eftersatt underhåll på byggnader och lokaler. Vi har funnit starka skäl för att riksdagen hos regeringen begär förslag rörande en upprustning av järnvägsstationerna. Har då riksdagens trafikutskott tillstyrkt vårt förslag? Ånej! Utskottet nöjer sig med att upprepa den artiga bugning inför förslaget som man gjorde redan för fyra år sedan. Utskottet hänvisar till det tidigare uttalandet och säger att utskottet då ”i och för sig fann det önsk värt att järnvägsstationerna upprustas och får en tidsenligare gestaltning. Utskottet förutsatte dock att SJ i sin fortlöpande investeringsplanering och sina årliga anslagsframställningar beaktar behovet härav.” Trafikutskottet förklarar sig vara av samma mening nu och avstyrker motionen. Vad utskottet inte svarar på är hur dess förväntningar för fyra år sedan har infriats. Har det skett en upprustning under dessa år? Nej, sanningen är att detta har skett endast i något undantagsfall. Det i och för sig önskvärda har inte hänt. Trafikutskottet fortsätter att hoppas, och järnvägsstationerna förslits. Kunde inte utskottet ha företagit en liten inventering av hur det ser ut på olika håll i landet? Redan om utskottets egna ledamöter och suppleanter redovisat situationen på sina hemorter och på de sträckor de brukar färdas hade utskottet fått ett bra underlag för ett ställningstagande. Jag vill fråga utskottets talesman: Hur länge skall ni fortsätta med att förutsätta att något som ni finner önskvärt skall ske utan att ni gör en beställning, när ni ser att ingenting händer? Jag vill erinra om att kommunikationsministern i budgetpropositionen redovisar att SJ:s persontrafik på järnväg ökat med drygt 20 ?4 mellan 1973 och 1976. Han räknar med att persontrafiken skall fortsätta att öka undér de närmaste åren. Det är alltså ett ökande antal människor som utnyttjar järnvägen som kommunikationsmedel. Och ändå ser järnvägsstationerna ut som om hela verksamheten vore under avveckling. Helt riktigt anförs i propositionen att ”persontrafikens utveckling på järnväg blir beroende av kvaliteten och priset på de trafiktjänster som järnvägen kan erbjuda i konkurrens med personbilar, bussar och flyg”. Även om det inte är den avgörande frågan, så måste också standarden på de lokaler allmänheten skall använda i samband med resor tillmätas betydelse i detta sammanhang. Jag yrkar, herr talman, bifall till motionen 1203.

Herr talman! Jag har två motioner som trafikutskottet behandlat i betänkandet nr 12. I motion nr 457 har jag tagit upp och redovisat betydelsen av att kommunikationsradio installeras på SJ:s lok. Utbyggnaden av fjärrblockeringen innebär nu allt längre sträckor med helt obemannade järnvägsstationer och allt längre avstånd mellan ledningscentralerna där lokförarna har möjlighet till kontakt med ansvariga fjärrtågklarerare. Enmansbetjäningen på loken har också inneburit större krav och ett ökat ansvar för personalen. Om en lokförare hastigt insjuknar på loket eller om en olycka inträffar utefter SJ:s linjer, exempelvis vid någon av det stora antalet järnvägsövergångar som finns, då skulle kommunikationsradio vara en ovärderlig tillgång. Kommunikationsradio innebär möjligheter att snabbt få kontakt med ambulans, läkare, polis och den hjälp som omedelbart krävs. Kommunikationsradio är en arbetsmiljöfråga för personalen, men det är även en trafiksäkerhetsfråga som angår oss alla som trafikanter. Statsanställdas förbund har under en längre tid försökt att lösa den här frågan förhandlingsvägen med SJ. Den senaste skrivelsen från Statsanställdas förbund beträffande radioförbindelse i och från tåg samt mellan konduktörspersonal och lokförare — den kom i december 1977 — säger följande: ”Det är med beklagande vi från personalhåll konstaterar, att SJ ännu ej löst rubricerade problem. Hela denna fråga har debatterats och diskuterats i flera år vid ett otal tillfällen utan synbart resultat.” Nu konstaterar trafikutskottet, precis som jag gjort i motionen, att tågradio och kommunikation mellan lok och trafikledning finns på sträckan Riksgränsen-Luleå samt inom Stockholmsområdet. Vidare att utbyggnad planeras. Utskottet har emellertid behandlat min motion med en mycket positiv skrivning, och härför är jag helt naturligt glad. Utskottet betonar att man finner det, med hänsyn till både säkerhetsskäl och arbetsmiljö, angeläget att utbyggnaden av kommunikationsradion i möjligaste mån påskyndas, och utskottet förutsätter även att så sker. Personligen tycker jag naturligtvis att utskottet också kunnat kosta på sig att tillstyrka mitt förslag om en plan för den här utbyggnaden. Herr talman! I motion nr 298 har jag tagit upp SJ:s roll som arbetsgivare i vår kommun. I år kommer SJ att celebrera hundraårsjubileum i Bollnäs. Tyvärr ser framtiden inte så ljus ut. SJ har en gång varit den största arbetsgivaren i Bollnäs med ca 1 500 anställda. Som redovisats i motionen har ca 1 000 arbetstillfällen försvunnit genom att SJ har avvecklat eller centraliserat sin verksamhet, och det är mycket i en kommun av Bollnäs storlek. Exempelvis var SJ:s driftverkstad i Bollnäs en av de större i landet. Nu är den avvecklad. Vi har visserligen en enhet kvar, som bl.a. innefattar avdelningar för mekanisk verkstad, truckverkstad, plåtslageri, smedja och fjäderverkstad. En rad faktorer gör att verkstadens framtid är mycket oviss, och det påverkar även verksamheten och anställningstryggheten för de anställda. En sådan orsak är det anställningsstopp som varit rådande under lång tid och som inneburit att antalet anställda har reducerats till en tredjedel mot vad det en gång varit. Utredningar visar att reduceringen av antalet anställda genom s.k. naturlig avgång, kopplad till anställningsstopp, inte kan tillåtas fortsätta om SJ:s verkstad i Bollnäs skall finnas kvar och kunna fullfölja sina arbetsuppgifter. Det här förhållandet är olyckligt för vår kommun, som behöver fler arbetstillfällen, särskilt på verkstadssidan. Bollnäs ligger inom stödområdet på gränsen mot inre stödområdet och uppvisar i stort sett samma problem som detta. I samband med Länsplanering 74 redovisades att kommunen behövde ca 1 500 arbetstillfällen för att komma i nivå med medeltalet och bättre lottade kommuner i landet. Vi har från kommunen och de anställdas organisationer gjort en rad uppvaktningar, bl.a. inför förra regeringen och SJ:s centrala ledning, där vi även framfört olika synpunkter och förslag till lösningar. De förslagen finns konkretiserade i vår motion. Utskottet har i sin skrivning bl.a. framhållit att anpassningen av verkstadsrörelsens omfattning har måst ske i förhållande till SJ:s verksamhet i stort och att hänsyn inte enbart kan tas till en verkstad utan att bedömningen måste avse samtliga verkstäder. Detta är synpunkter som även vi motionärer kan dela. De står inte heller i konflikt med de förslag som framförts i vår motion. Utskottet förutsätter dock i sin skrivning att även arbetsmarknadsoch regionalpolitiska synpunkter i vederbörlig mån skall beaktas. Jag anser att det är på tiden att man från de statliga kommunikationsverkens sida i större utsträckning än hitintills tar ett vidgat samhällsekonomiskt ansvar och betraktelsesätt på bekostnad av att benhårt hålla fast vid de företagsekonomiska principerna i varje situation. Då kommer helt naturligt frågor som berör arbetsmarknadsoch regionalpolitiken liksom servicen för allmänheten med i den värdering som måste göras. Som motionärer har vi förutsatt att berörda parter och representanter för regering och riksdag vid överläggningar med berörda verk och SJ:s centrala ledning skulle överväga de förslag och synpunkter som anförts i motionen. Partikamraten Olle Östrand har i ett särskilt yttrande, som är fogat till utskottets betänkande vid punkten 4, återgivit något av de synpunkter som anförts i motionen. Herr talman! Jag ber härmed att få yrka bifall till vår motion 298 och till motionen 1217 av Gunnel Jonäng m.fl., som också den tar upp problemen vid SJ:s verkstad i Bollnäs.

Herr talman! En av de viktigaste trafikpolitiska åtgärderna i dag är att främja kollektivtrafiken och minska privatbilismen i tätorterna. Allt flera undersökningar visar att den ökade biltrafiken särskilt i storstadsområdenas centrala delar utgör ett direkt hot mot människornas hälsa. En ganska stor enighet råder om att det är nödvändigt att bygga ut den kollektiva trafiken. En sådan satsning måste kombineras med åtgärder för att kraftigt minska privatbilismen, i synnerhet i tätorter men också när det gäller resor mellan skilda orter. Samhällsekonomiska, energipolitiska, miljömässiga och sociala synpunkter måste vägas in vid bedömningen av olika trafikalternativ. Mot bakgrund av vad jag nu har sagt vill jag nämna ett par konkreta exempel, där trafikutskottet inte har varit särskilt konsekvent i fråga om en sådan inriktning av trafikpolitiken som skulle underlätta kollektivtrafiken. Det gäller möjligheterna för statens järnvägar att erhålla en förstärkning av kapaciteten för persontrafiken mellan Södertälje Södra och Stockholm. Både förslaget om en genomgripande ombyggnad och upprustning av järnvägsstationen Södertälje Södra och förslaget om en utbyggnad av spårkapaciteten mellan Älvsjö och Flemingsberg, som skulle möjliggöra genomförandet av sådana förbättringar nu, har utskottet avvisat. Jag vill i det sammanhanget deklarera att vi inom vänsterpartiet kommunisterna i enlighet med våra tidigare förslag och ställningstaganden givetvis ansluter oss till förslaget om utbyggnad på sträckan Älvsjö-Flemingsberg. Jag yrkar därför bifall till reservationen 2 i denna del. I Södertälje har vi, som Lennart Andersson också varit inne på i sitt inlägg, ett problem som är mångårigt och som är känt i vart fall inom hela Storstockholmsregionen som ”Södra-eländet”. Problemet berör ca 8000 resande per dag, och det gäller främst pendeltågstrafiken mellan Stockholm och Södertälje central. Det handlar om ett 50-tal tågbyten per dag vid Södertälje central, där passagerarna tvingas att byta plattform. Vid dessa tågoch plattformsbyten tvingas alla passagerarna ner i vad passagerarna har döpt till råttgångar, den tunnel som förbinder de olika plattformarna. Det är ofta mellan 200 och 300 trafikanter, varav en del med bagage och barnvagnar, som skall möta i stort sett lika många trafikanter från motsatt håll i mycket branta trappor som är ca 2 meter breda och som kan liknas vid stora råtthål. Vänsterpartiet kommunisterna har tagit upp det här problemet flera gånger, bl.a. i Stockholms läns landsting, och också anvisat konkreta förslag till hur problemet kan lösas. Förslagen har emellertid bara delvis tillmötesgåtts; några fler omstigningar vid en och samma plattform har exempelvis införts för några år sedan. Huvudfrågan, som Lennart Andersson har tagit upp i sin motion och talat om tidigare under debatten, har emellertid inte lösts. Här har landstingets majoritet hänvisat dels till svårigheter att komma överens mellan SL och SJ, dels till att man inte har de pengar till förfogande som behövs för en ordentlig lösning av problemet. Herr talman! Det måste för var och en som har tagit del av problemet stå klart att nuvarande förhållanden inte längre kan få fortsätta att råda. Många människor avstår eller tvingas att avstå från att använda kollektivtrafiken på grund av de miserabla förhållanden som nu råder vid Södertälje central. De skandalösa förhållanden, som i alltför många år har fått råda under resultatlösa diskussioner mellan landstinget, statens järnvägar och Södertälje kommun, måste ändras. Jag menar att riksdagen nu bör ta ställning för att medverka till att bringa ”Södra-eländet” ur världen. Man måste nu ta ställning för en sådan lösning, alldeles bortsett från övriga ställningstaganden då det gäller förbättringar och utbyggnad av pendeltågstrafiken både söder och norr om Stockholm. Mot denna bakgrund yrkar jag, herr talman, bifall till motionen 379.